Herr talman! Inte heller vänsterpartiet kommunisterna har motionerat vissa regionala med anledning av den proposition som ligger till grund för trafikutskottets alarmeringscenbetänkande, och en av anledningarna härtill är just det faktum att det sågs — traler som en trafikpolitisk fråga. Många har redan varit inne på att det i grunden gäller de demokratiska frioch rättigheterna, de medborgerliga rättigheterna, och att frågan därför borde ha behandlats av konstitutionsutskottet. Nu kan jag instämma i mycket av vad såväl Bertil Hansson som Christina Rogestam och Bertil Lidgard här har sagt. De framhåller att detta förslag ur rättssäkerhetssynpunkt har stora brister och att det innebär ett ingrepp i den personliga integriteten som är djupt allvarligt.

Nu begår emellertid enligt min uppfattning alla en logisk kullerbytta, ty samtliga tre talare har egentligen pläderat för en återförvisning av ärendet. Vi har haft ett laglöst område i åtta år, och en återförvisning och bearbetning ur konstitutionell synpunkt skulle inte ta särskilt lång tid. Då skulle man också kunna få andra aspekter belysta än bara dem som här tagits fram. Bertil Lidgard sade att han förutsatte att det skall komma ett förslag från regeringen, som går ut på att man på något sätt skall kunna skilja ut just dessa tre grupper: jourhavande kurator, jourhavande medmänniska och jourhavande präst. Han menar att det därför skulle vara bättre att fatta detta beslut i dag. Jag kan inte se att så är fallet. Jag tycker att detta ur rättssäkerhetssynpunkt är ett typfall för återförvisning och att regeringen bör komma tillbaka med ett genomtänkt och genomarbetat förslag, som bättre överensstämmer med såväl grundlagen som de medborgerliga rättigheter och det sekretesskydd alla har rätt att kräva i landet. Jag yrkar alltså, herr talman, återförvisning av ärendet.
Herr talman! Jag skall gärna medge att jag från början också var inne på att ärendet borde återremitteras, men ju mer jag arbetade med det desto mer övertygad blev jag om ärendets komplexitet. Det är inte så enkelt att det bara handlar om en undantagsregel för de tre jourhavande hjälpinstanserna, såsom Eva Hjelmström talade om, utan det är ett ärende av stor lagstiftningsteknisk betydelse, och det bör beredas mera omfattande än vad vi kan göra genom en återremiss till utskottet, hur många utskottet sedan än må höra i detta sammanhang. Det är därför jag inte har yrkat återremiss.
Herr talman! Nu talar väl ändå Bertil Lidgard mot bättre vetande. Ärendet är mycket komplext, säger han. Ja, men desto större anledning då att inte i dag fatta ett förhastat beslut! Flera talare har varit inne på att de från början tänkt sig en återförvisning. Jag tycker fortfarande att det är en kullerbytta man gör — möjligen av prestigeskäl — när man inte står fast vid den ståndpunkten. Ärendet är komplext, och ärendet berör mycket grundläggande medborgerliga rättigheter och bör därför belysas grundligt innan riksdagen går till beslut.
Herr talman! Även om vi fattar beslut i detta ärende i dag, så förutsätts det att regeringen skall utfärda vissa anvisningar och föreskriva vissa villkor för hur centralerna skall arbeta. Den diskussion som vi haft här i dag kan regeringen i det arbetet inte underlåta att ta hänsyn till. Jag är tämligen säker på att man så långt det är möjligt inom den ramen kommer att göra vad man kan för att skydda telefonhemligheten. Men den viktiga och principiella frågan på sikt är om riksdagen skall avhända sig rätten att besluta i dessa ärenden och att utforma bestämmelserna. Det tycker jag inte att vi skall göra. Men riksdagen bör inte fatta beslut på det underlag som vi kan skaffa fram på det sätt som Eva Hjelmström föreslår. Frågan förutsätter en noggrannare beredning i departementet på det sätt som man brukar bereda propositioner på. Vi bör därför så småningom få ta ställning till ärendet på nytt.
Herr talman! När det gäller så pass viktiga rättigheter — vi är alla överens om deras vikt — som det här är fråga om och när det gäller den personliga integriteten och sekretessbestämmelserna, så bör riksdagen fatta beslut och inte se fram emot någonting som tänkas komma kan. En återförvisning skulle alltså möjliggöra för riksdagen att få dessa viktiga frågor belysta på ett bra sätt innan man fattar beslut på ett så pass ofullständigt — det är också alla överens om — underlag som det här är fråga om.

Herr talman! Jag skall inte göra någon längre kommentar till den här diskussionen, eftersom jag befinner mig i samma situation som alla de andra, dvs. att vi är något efterkloka. Man jag vill påpeka att den här verksamheten faktiskt har pågått under mycket lång tid, såvitt jag förstår utan att någon på Nr 37 något sätt har rapporterat att något ovidkommande har förekommit. Det är Torsdagen den alltså inte så, som någon sade, att lagen öppnar möjligheter för otillbörlig 26 november 1981 heter. Det är snarast så att den här lagen begränsar de möjligheter som i dag finns. Det är också alldeles uppenbart att vi fått sådana påpekanden att det finns anledning att se till att man mera noggrant går igenom hur pass konsistent den kritiken är. Jag vill varna för att driva den här diskussionen utifrån i och för sig berättigade principiella synpunkter så långt att det leder till att man blir tvungen att särskilja exempelvis samtal till präst och kurator från andra instanser på telefonnummer 90 000. Jag tror att det skulle leda till ganska svåra besvär, och det skulle antagligen vara sämre för de hjälpsökande om man fick en sådan ordning. Det är tyvärr heller inte tekniskt särskilt lätt att göra en separation utan att skilja på telefonnumren. Sedan har jag också ett behov av att i all stillsamhet påpeka — ingen har tidigare tagit upp det — att den här propositionen med förslag om verksamheten vid vissa alarmeringscentraler föranletts av ett beslut av justitieombudsmannen. Han har alltså skrivit till regeringen och bett om den här åtgärden. Vidare har förslaget behandlats av lagrådet, och regeringen har sedan i sitt förslag tagit hänsyn till de synpunkter som lagrådet framfört. Några motioner har sedan inte avlämnats, och utskottet är enigt. Allt detta — inkl. att förslaget har varit föremål för den högsta juridiska granskning som är tänkbar i landet — är angeläget att ta med sig i den diskussion som vi nu för. Som flera talare redan har påpekat — och jag har naturligtvis varit utsatt för samma samtal — har emellertid under de allra senaste dagarna de jourhavande prästerna framfört oro för att förslaget skulle innebära ett ingrepp i den personliga integriteten. Frågor som rör integritetsskydd har av Sveriges riksdag alltid behandlats med den största omsorg.

Jag vill därför på hela utskottets vägnar be regeringen att i särskild ordning pröva om sådant skydd föreligger och återkomma till riksdagen med förslag till den ändring av lagen som kan föranledas av en sådan prövning. Jag vill på utskottets vägnar fråga kommunikationsministern om han på regeringens vägnar är beredd att biträda det förslaget. F. ö. vill jag yrka bifall till utskottets eniga hemställan, som innebär ett bifall till det nu föreliggande regeringsförslaget. Det måste — som flera talare har sagt — vara bättre att få en reglering av en i dag laglös verksamhet än att det hela skall fortsätta som det är.

Herr talman! Jag har lyssnat till debatten, och jag är naturligtvis lika angelägen som alla andra som deltagit i den att telefonsamtal som jourhavande präster och kuratorer har med folk som bett om deras hjälp inte skall avlyssnas. Jag instämmer helt i allt som framförts om de skäl som finns för att förhindra ett sådant förhållande.

Regeringen kommer att se över vad som måste göras för att på ett tillfredsställande sätt få ordningen upprätthållen. Jag har ingen annan mening än den som utskottets ordförande framförde nyss på utskottets vägnar. I dag kan jag inte göra mer än att försäkra kammaren om att regeringen kommer att se på de här frågorna på det sätt som det har framställts önskemål om från utskottets ordförande.
Herr talman! Det har sagts att frågor av denna karaktär alltid behandlats med den största omsorg av Sveriges riksdag. Jag tycker inte att det tunna utskottsbetänkandet som föreligger innebär att den omsorgen verkligen visats i detta fall, trots att det gäller en så pass viktig fråga. Jag blev inte heller lugnad, även om jag blev lugnare, av Claes Elmstedts anförande. Han medgav att den oro som inte minst de jourhavande prästerna gett uttryck för är berättigad, men menar att regeringen skall återkomma i frågan. Jag tycker att den oron bäst stillas genom att man redan nu skickar tillbaka förslaget för en ordentlig genomlysning och överarbetning. Det skulle visa den omsorg som Bertil Zachrisson tidigare var inne på.

Herr talman! Försurningen av mark och vatten är vår viktigaste miljöfråga. Försurningen hotar och utsläcker livet i våra sjöar. Den minskar produktionen på våra åkerjordar och skogsmarker. Vårt liv och vår hälsa hotas av de genom försurningen frigjorda tungmetallerna, främst kadmium och kvicksilver men också koppar från våra vattenledningsrör. Orsakerna till försurningen finns i den ökande användningen av fossila bränslen. Försurningsförloppet påskyndas av en ökad användning av handelsgödsel i jordbruket, av utsläpp av kväveoxider från bilismen och av att urberg och morän dominerar berggrund och jordar, varigenom markens buffringsförmåga är låg i vårt land. Sannolikt bidrar den dominans av gran som vi har i skogsbruket också till försurningen. Huvuddelen av det försurande nedfallet i Sverige kommer från den omfattande användningen av fossila bränslen i Västoch Östeuropa. Åtgärder mot försurningen kan få märkbar effekt bara genom en sänkning av svavelutsläppen från eldningen av olja och kol i dessa länder. Detta måste ske i ett internationellt samarbete. Men det är också nödvändigt att vi kraftigt minskar våra egna utsläpp för vår egen skull, men också för våra grannländers skull, som får ta hand om delar av dessa utsläpp. Vi socialdemokrater anser att det arbete som inleddes av den socialdemokratiska regeringen för att motverka försurningen inte fullföljts med tillräcklig kraft av de borgerliga regeringarna. Arbetet har inte drivits med tillräcklig kraft, och insatserna har varit föga målmedvetna. Först under den allra senaste tiden har vissa åtgärder vidtagits. Dessa har dock varit otillräckliga. Först och främst måste vi städa framför egen dörr om vi skall vara trovärdiga när det gäller kravet på internationella åtgärder. Mot den bakgrunden är det viktigt att regeringen presenterar en plan för den kolintroduktion som blir en följd av vår minskning av oljeberoendet. Av denna plan bör storleken och placeringen av kolanläggningarna liksom de samlade miljöeffekterna framgå. För en sådan samlad bedömning fordras det lagändringar. Förslag till sådana bör läggas fram av regeringen. I samband härmed bör förslag också läggas fram om en skärpning av miljökraven på det sätt som naturvårdsverket kräver. Dessa krav bör i avvaktan härpå även fortsättningsvis tillämpas i praktiken. Vi har noterat att jordbruksministern inlett ett bilateralt besöksutbyte med sina kolleger i övriga länder som undertecknat ECE-konventionen. Det är i och för sig bra. Men det räcker inte med prat. Det dröjer åtskilliga år, innan arbetet inom ECE-konventionens ram ger några resultat. Med tanke på vårt utsatta läge i fråga om försurningen kan vi inte vänta på detta. Därför måste vi söka nå bilaterala överenskommelser med de närmast berörda länderna för att påskynda insatserna mot försurningen. Regeringen bör med kraft driva ett sådant arbete. Försurningsproblemen kan emellertid inte lösas bara på regeringsnivå. Kontakter länderna emellan måste utvecklas för att vi skall få kraft i fråga om det arbetet. Därför fordras det en upplyst och medveten opinion i resp. länder. Här finns det ett stort utrymme för enskilda och organisationer när det gäller att ta olika initiativ. En del har redan gjorts på det området i form av broschyrer och konferenser. Där har miljö-, naturskyddsoch fiskeorganisationer förtjänstfullt drivit på. Men ännu mycket mera borde göras för att utveckla en bred kampanj under mottot: Stop acid rain! Vad jag här redovisat är åtgärder som på sikt leder till en minskning av försurningen. Här har vi socialdemokrater en annan, mera aktiv inriktning än den borgerliga utskottsmajoriteten. Men det är naturligtvis viktigt att vi också snabbt och målmedvetet griper oss an den försurningssituation som vi upplever ute i naturen. För detta fordras framför allt kalkning. Naturvårdsverket och fiskeristyrelsen har här gemensamt lagt fram dels förslag om en övergripande strategi för att angripa försurningen, dels en plan för den framtida kalkningsverksamheten. Vi anser det angeläget att regeringen snarast lägger fram sina förslag för riksdagen. Utöver de förslag i den socialdemokratiska reservationen som jag här har redovisat vill jag tillägga att jag upplever det som utomordentligt angeläget att jordbrukarna i vårt land griper sig an kalkningen på ett bättre sätt än som f.n. är fallet. På stora åkerarealer använder vi i dag för litet kalk, kanske framför allt därför att jordbrukarna inte är medvetna om kalkbristen. Ur jordbrukarnas synpunkt är det så gott som undantagslöst på det sättet att en ökad kalkning ger direkta resultat i form av en förbättrad lönsamhet. Sannolikt leder en ökad kalkning av skogsmark också till liknande resultat, även om lönsamheten där är en fråga på betydligt längre sikt. Jämsides med satsningen på ett ambitiöst statligt program för kalkning skulle jag därför också vilja våga mig på uppmaningen till Sveriges bönder: Kalka mera!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

Herr talman! I betänkande 1981/82:9 från jordbruksutskottet, som vi nu diskuterar, behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden i januari 1981. Det har sedan dess snart gått ett år, men de frågor det här gäller har inte blivit mindre aktuella utan kommer att vara mycket viktiga under överskådlig tid. De aktuella frågorna gäller försurning av mark och vatten. För vpk:s del behandlas yrkande nr 1 i vår stora miljöpolitiska motion 1980/81:1094. Där påyrkas att regeringen låter utvärdera redan vidtagna åtgärder mot försurningen och gör en inventering av möjliga nya åtgärder i enlighet med vad som anförts i motionen. Vad anför vi då i motionen?

Vad svarar då jordbruksutskottets majoritet på dessa propåer i motionen? Jo, man svarar först med en beskrivande utskottsskrivning på två och en halv trycksida, där man söker tala om vad som gjorts och kommer att göras i försurningsfrågan. Sedan kommenteras motionerna på nästan tre trycksidor. Vad säger utskottsmajoriteten i sak? Jo, i den beskrivande delen av skrivningen framhålls försurningen av mark och vatten som ett av våra kanske allvarligaste miljöproblem, ett miljöproblem som är särskilt allvarligt för Norden och Sverige, därför att vår berggrund och vår mark är sådana att de har liten förmåga att neutralisera surt nedfall. Ett fortgående surt nedfall resulterar därför i en allt snabbare sänkning av pH-värdet i mark och vatten. Man påpekar att det också pågått en naturlig process i vår nordiska miljö ända sedan istiden, innebärande att surhetsgraden sakta ökat. Man säger att människans aktivitet i hög grad har skyndat på denna process. Man påpekar vidare att tre fjärdedelar av det sura nedfallet över Sverige kommer från utländska emissionskällor. Åtgärder mot försurningen, som alla partier här i landet och de olika berörda ländernas regeringar i princip är överens om, är både en nationell och en internationell fråga. Vad gäller svenska åtgärder så hänvisar utskottet till riksdagsbeslutet den 24 november 1976. Det beslutet syftade till dels genomförande av kraftfulla nationella åtgärder för att minska försurande utsläpp, dels internationella initiativ för att förmå alla länder att genomföra motsvarande åtgärder. De nationella försurande utsläppen skulle minskas till samma nivå som de hade i början av 1950-talet. Beslutet innebar också att man skulle söka restaurera redan försurade sjöar och vattendrag genom kalkning. I fråga om internationella åtaganden hänvisar utskottet till 1972 års miljökonferens, som uttalade att det ena landet inte fick miljömässigt störa ett annat lands område genom sina utsläpp till miljön. Man hänvisar också till ett bilateralt avtal mellan Sverige och DDR från 1976 om minskning av de båda ländernas luftföroreningar. Dessutom hänvisar man till att Sverige i december 1980 ratificerade den konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar som Sverige tidigare hade undertecknat och riksdagen godkänt. Slutligen anmäler man att den svenska regeringen har beslutat inkalla en konferens i Stockholm den 28-30 juni 1982 med representanter för de länder som har anslutit sig till denna konvention. Sedan redovisar utskottsmajoriteten en skrivelse från fiskeristyrelsen och statens naturvårdsverk av den 1 juni 1981. Med de tilltänkta regeringsåtgärderna med anledning av denna skrivelse anser utskottsmajoriteten att motionerna är tillgodosedda och att deras yrkanden därmed kan avslås av riksdagen. De förslag som ställs i de två verkens skrivelse är i och för sig bra och går i vår motions riktning. Frågan är bara i vilken grad regeringen vid sin behandling av de ställda förslagen kommer att sätta dem i verket. Regeringen aviserar en proposition i ärendet redan under nu innevarande riksmöte. Man menar att eftersom riksdagen då får möjlighet att ta ställning till ett regeringsförslag, finns det inte anledning att redan nu binda upp regeringens propositionsarbete genom bifall till några motionskrav. Här får jag anmäla en avvikande mening, som det brukar heta. Jag menar att ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen i enlighet med den till utskottsbetänkandet fogade reservationen skulle utgöra en lämplig riktningsgivare i propositionsarbetet. Bifalls reservationen, tillgodoses också vårt motionsyrkande till väsentlig del. Herr talman! Med den motiveringen yrkar jag också bifall till den reservation som är fogad vid jordbruksutskottets betänkande nr 9.
Herr talman! Jag vill erinra intresserade och ivriga motionärer, mot regeringen kritiska talare och givetvis hela kammaren, om att regeringen lägger fram en proposition i försurningsfrågan under detta riksmöte. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid medför att den biologiska aktiviteten i sjöar skadas eller försvinner. Det viktigaste för att begränsa skadorna är att minska de försurande utsläppen. Dessa frågor har behandlats vid ett flertal tillfällen i jordbruksutskottet och i kammaren. En av de viktigaste miljöfrågorna är vad som långsiktigt händer med vår skogsmark, vårt jordbruk och våra sjöar, som är så hårt exponerade för luftförsurningen. Utvecklingen har gått snabbt, obehagligt snabbt, sedan de första vaga rapporterna kom 1967 om att vattnet i vissa sjöar höll på att bli surt och att fiskar inte trivdes — uppgifter som vi vid den tidpunkten hade svårt att tro på och ännu mindre kunde fatta vidden av. Nu har problemen blivit globala. De rör luft, sjöar, vattendrag, grundvatten, dricksvatten, åkermark och skogsmark. Sommaren 1982 är det tio år sedan FN:s miljövårdskonferens hölls i Stockholm. Den svenska regeringen ordnar då på regeringsnivå en konferens om försurningsproblemen. Sverige skall till dess utarbeta en rapport om läget. I september i år var det en konferens på Elmia i Jönköping, Kontaktkonferens om försurning. Den kan ses som en mönstring inför den kommande regeringskonferensen sommaren 1982 av de resurser vårt land har. Ute i länen pågår också en intensiv verksamhet för att bl.a. söka kartlägga försurningsgraden i sjöar och vattendrag inom resp. län. Forskning och experimentell verksamhet pågår för att finna nya metoder att reparera där skador har uppstått. Tekniken att rena utsläppen vid t.ex. kolkraftverk förbättras undan för undan, och det är givetvis den allra viktigaste åtgärden. Allt sker i en ständig kamp med de ekonomiska förutsättningar som råder. Igelstaverket i Södertälje kommun blir Europas tekniskt mest avancerade kolvärmeverk, meddelar informationsbladet Kolinformation. Kritiker replikerar naturligtvis att den uppgiften bara understryker hur dåligt det är med reningstekniken på andra håll i världen. Jag anser det dock angeläget att tacksamt notera hur kampen mot försurningen förs på skilda fronter, i vårt land likaväl som på andra håll. Via OECD vet vi att problemet aktualiseras i världen f. ö. I betänkandet som vi nu har till behandling har jordbruksutskottet haft att ta ställning till ett flertal motioner. Med hänvisning till att regeringen under innevarande riksdagsperiod kommer med en proposition om försurningsfrågorna har utskottsmajoriteten föreslagit att riksdagen skall avslå motionerna eller lämna dem utan åtgärd. I regeringsförklaringen till årets riksmöte anfördes att ett långtidsprogram med åtgärder mot försurningen kommer att läggas fram.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 Det uttrycktes ungefär så att socialdemokraterna pratar mindre än andra och gör mer än regeringen i den här frågan. Herr talman! Vi tycker nog från majoritetens sida att regeringen och då jordbruksdepartementet är mycket aktiva. Det framgår av det fylliga utskottsbetänkande som föreligger. Jag vill nämna några punkter i reservationen. Bl. a. har socialdemokraterna när det gäller en plan för kolproduktionen sammanfattat vad de tyckte för ett halvår sedan när riksdagen fastställde energipolitiken. Tanken är tydligen att det skall vara en större statlig maktutövning mot kommunerna när det gäller takten i och formerna för kolintroduktionen. Socialdemokraterna tror kanske inte själva att detta har någon större betydelse för svavelutsläppens storlek. Socialdemokraterna har för vana att skriva in ordet plan i sina reservationer, även när det finns andra sätt att åstadkomma det man vill. För ett halvår sedan lade riksdagen fast riktlinjerna för kolintroduktionen. Jämfört med regeringens proposition skärptes miljökraven då, och riksdagen hemställde hos regeringen att nästa redovisning av miljöfrågorna i samband med kolanvändning skall läggas fram 1982 i stället för 1983. Efter det riksdagsbeslutet har jordbruksdepartementet och regeringen att arbeta. Som jag sagt tidigare, vet vi också att regeringen kommer att lägga fram förslag när det gäller försurningsfrågorna. Det medges att utskottet har avstått från att nu grundligt behandla samtliga motioner i försurningsfrågorna, eftersom vi vet att det kommer ett regeringsförslag. Så brukar vi kunna göra i sådana här fall. Socialdemokraterna kan ju knappast mena att de med sin relativt korta reservation på ett femtontal rader skall få till stånd en omprövning av riksdagens energipoltiska beslut från i våras. Det kan noteras att socialdemokraterna då hade en något annan uppfattning, framför allt när det gäller avvägningen mellan statlig maktutövning och kommunal planering beträffande kolintroduktionen. Hållningen är något mjukare i reservationen än vid tidigare tillfällen. Beträffande kalkning av sjöar och vattendrag vill jag säga att regeringen kommer att redovisa sin bedömning av det förslag som lagts fram av naturvårdsverket och fiskeristyrelsen. När socialdemokraterna i en annan del av reservationen menar att riksdagen bör ge regeringen till känna att den här redovisningen skall komma fram, är det helt poänglöst, tycker jag, eftersom alla ledamöter av utskottet vet att propositionen kommer om några månader. Jag har själv tillsammans med Esse Petersson motionerat i ämnet, men liksom utskottet i övrigt tycker jag det är helt rimligt att vi behandlar de här frågorna då propositionen ligger på bordet, i den mån vi inte redan har gjort det då vi behandlade energipropositionen i våras. Åke Wictorsson nämnde också att socialdemokraterna är mycket angelägna om bilaterala kontakter. Det har vid tidigare tillfällen förekommit en ganska ofruktbar debatt, tycker jag, mellan socialdemokraterna och oss när det gäller värdet av den internationella konventionen mot försurning resp. bilaterala kontakter mellan olika länder. Alla är vi överens om hur värdefull konventionen är. I sin reservation har socialdemokraterna nu valt ett mycket mer återhållsamt tonfall än tidigare när det gäller att framhäva betydelsen av bilaterala kontakter. Men sådana har vi ju, och de skall givetvis också utnyttjas både av regeringen och på myndighetsnivå. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till jordbruksutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Börje Stensson redovisar den intensiva verksamhet som pågår ute i länen och det arbete som sker på kommunal nivå. Bl. a. hänvisar han till Igelstaverket. Det är riktigt att det är en stor aktivitet ute i länen, därför att man är allvarligt oroad över den situation som håller på att uppstå. Det är också riktigt att Igelstaverket är ett gott exempel på hur man kan lösa reningsproblemen för ett kolkraftvärmeverk. Men, Börje Stensson, Igelstaverket uppfyller de krav på avgasrening som vi i vår reservation kräver att man skall lägga fast från riksdagens sida. Om det nu är så förträffligt vid Igelstaverket, varför skall vi då inte också vara beredda att upphöja den reningsgraden till en norm som skall tillämpas i fortsättningen? Den faktiska situationen är ju att man i de ärenden som har handlagts efter riksdagsdebatten i våras har tillämpat naturvårdens mera skärpta inställning när det gäller miljökrav i praktiken. Men vi skulle alltså i riksdagen inte vara beredda att följa upp den målsättningen! Börje Stensson försöker föra ett resonemang om att vi socialdemokrater i större utsträckning än den borgerliga majoriteten skulle vilja utöva makt gentemot Sveriges kommuner på det här området. Det är ett försök att sno till frågan på ett sätt som inte är rimligt. Det är självklart att ett centralt regeringsbeslut är en form av maktutövning. Men det är i den här planeringen minst lika mycket fråga om att ge kommunerna ett underlag, ge dem en hjälp, ge råd för att de skall kunna lösa frågorna. Det är inte alls säkert att vi skall ha ett kolkraftvärmeverk stå och puttra i varje kommun, utan vi kanske bör sträva efter att finna lösningar som omfattar något större områden än de enskilda kommunerna. Och det är den samlade bedömningen som vi efterlyser, när vi kräver den här planen. Börje Stensson säger: Vi vet att regeringen kommer att redovisa sin bedömning av frågan. Han säger också att det är poänglöst att kräva att förslag om kalkningsåtgärder och över huvud taget en plan mot försurning skall föreläggas riksdagen, eftersom vi vet att det kommer förslag från regeringen. Det är möjligt att Börje Stensson litar så intensivt på regeringen att han kan vara nöjd med detta. Jag upplever däremot inte saken så att man kan vara nöjd. Det här skulle då inte vara den första proposition som manglas sönder i regeringsarbetet och aldrig kommer till riksdagen. Så till diskussionen om bilaterala avtal. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara för ofruktbar diskussion som förts där. Vad vi begär är att man skall sätta i gång och försöka träffa bilaterala avtal med de länder som är de största föroreningskällorna för oss i avvaktan på att konventionen verkligen fungerar. Vi vet i dag att det kommer att ta väldigt lång tid innan konventionen fungerar, och jag har väldigt svårt att förstå varför vi då skulle avvisa tanken på att få till stånd bilaterala avtal. Det räcker inte, Börje Stensson, med att prata. Det gäller också att försöka komma fram till några resultat av det här pratet, och det är detta vi efterlyser.
Herr talman! Jag skulle nästan ha lust att fråga Åke Wictorsson: Tycker Åke Wictorsson verkligen att det inte har kommit fram några som helst resultat under den här perioden — om vi räknar från 1972, när miljövårdskonferensen hölls här, och fram till dags dato? Jag tycker för min del att det kommit fram en hel del viktiga resultat, men frågan är av så stor betydelse att det behöver komma ännu mer. Det är vi överens om. Jag vill alltså betyga att vi innerst inne är överens om vikten av att dessa saker bearbetas mycket noga. Jag har naturligtvis, Åke Wictorsson, ett förtroende för regeringen när det gäller dessa saker. De anspråk riksdagen ställt på att det skall komma bestämmelser i ett tidigare skede än regeringen ursprungligen tänkt sig i energipropositionen tyder på att man på den sidan verkligen är aktiv. Det är förstås värdefullt att de tekniska möjligheter som kommer fram blir ännu bättre än regeringen kunnat tänka sig. Det är nämligen så att de som arbetar med den tekniska utformningen av kolvärmeverken är angelägna om att inte någon gång komma över dessa värden. De försöker på alla sätt att komma så lågt som möjligt. Det får vi vara tacksamma för. Framgångarna kommer ju andra kolvärmeverk till del så småningom. Vi är överens om att konventionen är bra. Vi har bilaterala avtal tecknade med länderna i vår omvärld, och de utnyttjas givetvis. Jordbruksministern har varit mycket aktiv i att besöka de olika länderna och hålla kontakten och försöka påverka utvecklingen. Vi ligger ganska långt framme i vårt land i förhållande till många andra länder, och det behöver vi göra när vi har dessa möjligheter. Åke Wictorsson uppmanade Sveriges bönder att kalka, precis som om de inte skulle veta vad som är ekonomiskt bäst för dem. De kalkar nog i den utsträckning som deras ekonomi tillåter. Jag tror inte de behöver några pekpinnar i det avseendet från den socialdemokratiska utskottsminoriteten.
Herr talman! Det finns faktiskt utredningar som klart redovisar att vi inte kalkar tillräckligt på åkerjordarna här i landet. Det var detta faktum jag ville notera i riksdagsdebatten, eftersom det indirekt medverkar till att försurningen får svårare effekter på grundvatten och ytvatten än vad som kanske vore nödvändigt om vi hade en kalkningsverksamhet. Jag erkänner gärna att en del beror på att lantbrukarna inte har tillräcklig vetskap om behovet av kalkningsåtgärder, men jag ville peka på den faktiska situationen. I övrigt var Börje Stenssons svar ett enda instämmande i den socialdemokratiska reservationen. Det enda jag saknade var ett bifallsyrkande från hans sida.
Herr talman! Det är ju så att kommuner, företag och enskilda människor nu bättre än för tio år sedan vet vad de har att rätta sig efter när det gäller energipolitiken och kolintroduktionen. Efter folkomröstningen har det varit möjligt att nå ett brett samförstånd om de viktigare riktlinjerna för energipolitiken, som hänger samman med den fråga vi nu diskuterar. Socialdemokraterna vet ju att den energipolitik som förs i allt väsentligt ansluter sig till det alternativ som de själva företrädde i folkomröstningen. Deras försök att blåsa upp energipolitiska åsiktskillnader mellan de socialistiska och de icke-socialistiska partierna är inte så vanliga, men när de förekommer bör det understrykas att åsiktsgemenska pen på detta område är omfattande. Den gäller även kolpolitiken och inställningen till försurningen. Vi har tillräckligt med viktiga, principiella skillnader i svensk politik för att kunna avstå från att skapa ytterligare motsättningar utöver dem som redan finns. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter i fortsättningen kan arbeta för bättre förhållanden beträffande försurningsproblematiken i vårt land och i den övriga f. ö.
Herr talman! Jag vill börja med att eftertryckligt instämma i Ove Karlssons motionsledes framförda varning för en försurningskatastrof och lägga till att den katastrofen kan komma att bli av globala mått och inte bara drabba oss i Sverige. Det är tyvärr ingen överdrift att påstå att försurningsproblemet håller på att bli en mänsklighetens ödesfråga. Går vi utanför vårt lands gränser finner vi att redan i Tyskland mer än en tredjedel av skogen är skadad eller död. I Tjeckoslovakien har sedan 1950-talet 120 000 hektar skogsmark skadats. I Förenta staterna får vi precis samma bild. Och inte blir eländet just mycket bättre av att sedan träden försvagats insekterna så att säga ger dem nådastöten. Om vi tänker på de senaste årens osedvanligt rika nederbörd förefaller det onekligen litet egendomligt att — som man gör — tala om torka, men torkbilden får vi fram, eftersom organismerna skadats så, att deras förmåga att ta upp näring ur mark och vatten nedsatts. Under de senaste tio åren har marktäckets förråd av kalcium, kalium och magnesium påtagligt minskat. Sannolikt är det försurningen som lakat ur marken. Jag säger sannolikt, eftersom våra kunskaper om alltför många led i den processen än så länge är så ofullständiga att man får vara litet försiktig i sina uttalanden. Jag kan väl förstå dem som tycker att föga målmedvetenhet har kännetecknat våra styrandes handlingar när det gäller att få bukt med försurningen. Men det är tyvärr så att vi, just därför att vi vet så litet, måste plocka faktorer som påverkar processen från en mängd olika håll, och det tar tid innan man kunnat samla upp alla faktorerna, och indela dem i lagom behandlingsbara kategorier — innan man alltså kan komma med klara besked om hur det skall bli. Vi får tyvärr finna oss i att det går långsamt. Jag tycker också att det går inte bara långsamt — det går skrämmande långsamt — men det är nu tyvärr en gång så. Vid pH-värde under 6 förändras sjöarnas växtoch djurliv, och artsammansättningen ändras. Vilka arter som slås ut och i vilken omfattning detta sker beror på pH-förhållanden, syrgasoch temperaturförhållanden, tungmetaller — för att nu bara nämna några av alla de miljöfaktorer vi har att ta hänsyn till. Om vi för att få ett mått på förstörelsen jämför alkaliniteten, dvs. markernas och vattnens förmåga att stå emot försurningen, för åren 1910-1920 med den som var 1975-1979, finner vi enligt naturvårdsverket att buffringsförmågan bara är 20 26 av vad den var vid sekelskiftet. Värst är det i sydöstra Sverige, i västra Värmland, i Dalsland och i norra Bohuslän. Man vågar knappast fråga sig hur det kommer att se ut om 10-20 år. Gör vi ingenting, utan fortsätter att handla som om naturlagarna vore någonting som vi bara genom att trycka på en voteringsknapp kunde ändra som det passar en tillfällig politik, då riskerar vi att svaret på frågan blir just den katastrof som Ove Karlsson har talat om. Men får vi ytterligare fart på forskningen i samarbete över alla jordiska gränser, så att vi också i handling kan omsätta resultaten, tror jag inte att vi behöver se allt i svart. Just när det gäller den internationella delen kan man f. ö. hänvisa till att naturvårdsverkets årsbok i år helt ägnats den sidan av saken. Utskottet har avstyrkt Ove Karlssons motion, inte därför att utskottet inte skulle dela hans åsikter, utan därför att forskningen redan är på gång. Samma sak gäller f.ö. Margot Håkanssons motion om Blekinge som särskilt försöksområde. Länsstyrelsen och dess naturvårdsenhet är någonting av föregångare i facket och har satt i gång undersökningar av försurningen av vattentäkter, man har provfiskat och undersökt kvicksilverhalten i fisk, man har utrett frågan om skogstillväxtens förändringar, om lavarna, om tungmetallerna vanadin och nickel. Man har vidare i kontrollprogrammet för Karlshamnsverket tagit med effekten av utsläpp av svaveldioxid, vanadin och nickel på omgivningarna i en undersökning som naturvårdsverket kommer att förlägga dit ned. — Ja, jag skall inte gå mera in i detalj, men det kan väl aldrig skada med en liten antydan här om att alla dessa undersökningar inte får stoppas av brist på medel — det gäller ju i sista hand vår möjlighet att överleva. Det kan också vara på sin plats att stryka under vad utskottet har anfört, nämligen att det utgår från att den forskning som bedrivs av naturvårdsenheten i Blekinge län fortsätter. Vi kan nog vara överens om att det är betydligt dyrare med restaurerande än med förebyggande åtgärder. Till de sistnämnda hör främst en radikal reduktion av utsläppen både hos oss och i utlandet — vi får väl i detta avseende se vad den försurningskonferens som skall hållas i Sverige nästa år, kan komma till. Till dess har ju regeringen också signalerat ett långtidsprogram. Den omständigheten att vårt sura nedfall till största delen kommer utifrån får inte leda till passivitet hos oss — och har sannerligen inte heller gjort det. Avutskottets betänkande framgår att det mera är en fråga om personliga och ekonomiska resurser än om idéer till hur problemen skall tacklas. Vi måste ha klart för oss att det här inte får finnas några heliga kor. Jordbrukets försurande gödselmedel måste hållas under uppsikt lika väl som skogsbrukets gödsling av marker med sura gödselmedel. Men än en gång: Det är förebyggande åtgärder som behövs, mer än restaurerande. De restaurerande må sättas in på kort sikt. Kalkning, t.ex., är det enda medel som vi känner till för att snabbt höja pH-värdet. Men vi vet än så länge inte allt om de negativa följdföreteelser som kan komma därav. Jag vill lämna några siffror med anledning av den diskussion som här förekommit om kalkningens betydelse. Bara ungefär en tiondedel av åkrarnas försurning kommer ifrån de sura nedfallen. Nio tiondedelar förorsakas av ökat skördeuttag och sura gödselmedel. 600 000 ton CaO per år är vad som behövs för att man skall motverka försurningen. I dag kalkar vi med 200 000 ton. Vi har sedan mitten av 1960-talet ett ackumulerat kalkbehov på mer än 2 milj. ton. Kalkning mellan vart sjunde och vart tionde år är ungefär vad som behövs för att vi skall kunna hålla surhetsgraden uppe. Detta innebär inte att de sura gödselmedlen behöver utdömas utan vidare. Man har samtidigt den jord där man använder försurande gödselmedel under en viss kontroll. Man kan när man har försurat jorden lägga kalk på den och därmed också utnyttja denna egenskap som jordförbättringsmedel. Problemet är tyvärr inte så enkelt att vi skulle få bukt med försurningen bara genom att förbjuda de sura gödselmedlen. Jag menar dock, som sagt, att dessa inte får vara något slags helig ko, som vi inte får ge oss på. Vi måste vara beredda att också beträffande den införa något slags restriktioner, om forskningen visar att det är nödvändigt. Herr talman! Skall vi på lång sikt bota all försurning med kalk, räcker knappast ens Öland och Gotland till. Eftersom jag inte heller är alldeles säker på att invånarna där skulle hälsa att deras hemöar krossades till kalkstensmjöl med någon större tillfredsställelse, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De föregående talarna har ju ganska ordentligt beskrivit försurningens problem och uppkomst. Jag skall inte gå in på de områdena, utan jag kan instämma i vad som tidigare har sagts. Det hela började den 24 november 1976, då man fattades beslutet om att kraftfulla åtgärder skulle vidtas nationellt och att man också mera skulle börja verka för att få till stånd internationella överenskommelser, inte bara sådana bilaterala överenskommelser som Åke Wictorsson tidigare talade om. Det förekommer utsläpp från en rad länder runt om i Europa, som vi måste få med i överenskommelserna. Vissa är mera intresserade, andra mindre. Det krävs alltså gemensam uppslutning från Europas stater för att vi skall kunna få bukt med försurningen och det nedsläpp som blir resultatet av den. Här har tidigare sagts att man vill ha en plan för att fullfölja den halvering som vi då fattade beslut om. Jag tror att det var Per Israelsson som tog upp detta. Jag vill bara hänvisa till vad som förra året — jag tror i alla fall att det var då — sades i ett betänkande från jordbruksutskottet. Då redovisades att naturvårdsverket har räknat ut att den takt som vi f. n. håller när det gäller minskade utsläpp från industrin överträffar denna målsättning. Om vi fortsätter att hålla nuvarande takt, kommer vi alltså att mer än halvera utsläppen. Det innebär att de åtgärder som vi har vidtagit har haft effekt och har varit tillräckliga i detta avseende. För den skull skall vi naturligtvis inte vara nöjda med vad som har gjorts, utan vi skall gå vidare och, om det är möjligt, förbättra resultatet. Kalkningarna har också kommit i gång sedan 1976 — och ökat år från år. Nu har fiskeristyrelsen gjort en utvärdering av kalkningsverksamheten och kommit med förslag till hur detta arbete i framtiden skall drivas för att vi skall kunna motverka försurningen i sjöarna och restaurera redan försurade sjöar. I energipropositionen ingick regler beträffande utsläppen i miljön från anläggningar med fossila bränslen. Och på initiativ av jordbruksutskottet kommer det att ske förbättringar på detta område. Vid behandlingen av energipropositionen gavs ju ett löfte om att regeringen skall komma igen med kraftigare begränsningar. Man har lovat att den propositionen skall komma i mars, eller i varje fall under detta riksmöte. Det sade statsminister Fälldin i årets regeringsförklaring. Det finns därför, såvitt jag förstår, ingen anledning att jordbruksutskottet nu ytterligare skall poängtera detta, eftersom vi gjorde det när energipropositionen behandlades och då fick riksdagen med oss på denna punkt. När det gäller kalkningen över huvud taget i jordoch skogsbruket, men framför allt i jordbruket, sade Åke Wictorsson och Hans Wachtmeister att det kalkas för litet. Det är naturligtvis riktigt, men kalkningen i jordbruket har ökat ganska kraftigt under de senare åren. Och vi har här i riksdagen behandlat motioner om att vi borde kunna ge vissa bidrag också till jordbruket för att på det sättet stimulera kalkning. En stor del av försurningen i markerna har ju inte orsakats av jordbruket, och jordbrukarna borde därför kunna få en viss hjälp. Det har inte gått att få igenom detta förslag. Jag beklagar det eftersom det — från denna synpunkt — hade varit bra. I den internationella verksamheten har vi lyckats få till stånd en konvention. Och det allra viktigaste just nu på det internationella planet är att försöka få de stater som har varit med om att utarbeta konventionen att också underteckna den, så att den träder i kraft. Det är detta som jordbruksministern f.n. arbetar mycket intensivt med. Vi hade också möjlighet att i somras få klart belägg för att det även inom OECD anses som mycket viktigt att konventionen blir undertecknad och det internationella samarbetet kommer i gång ordentligt. Detta skall inte stå i motsatsförhållande till träffandet av bilaterala överenskommelser, men vi måste inrikta kraften på att klara konventionen först. Sedan får vi gå vidare med andra åtgärder. I detta betänkande behandlas också en motion som berör inblandningen av lövskog i vår barrskog. Skogsblandningen har utan tvivel en ganska stor betydelse för försurningen. Vi har inte följt motionens förslag om en ändring av skogsvårdslagen. Vi tycker inte att det är lämpligt i nuvarande läge och med hänsyn till de kunskaper som vi just nu har om dessa frågor. Men rent allmänt kan man säga att en ökad inblandning av lövskog i skogen är till fördel i här aktuellt avseende. Att det också finns nackdelar är en annan sak. Det är avvägningen mellan föroch nackdelarna som måste göras, innan vi inför en sådan här bestämmelse i skogsvårdslagen. Herr talman! Med vad jag här har sagt vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara göra några kommentarer här på slutet. Tre fjärdedelar av föroreningarna som försurar kommer utifrån, och därför är alla åtgärder som kan vidtas på det internationella planet viktiga. Jag vill också framhålla att det inte bara rör sig om svavel, som det ofta talas mest om, utan också kväveoxider har betydelse i detta sammanhang. Jag vill påminna om att kväveoxiderna kan ha samband med bevarandet av det skyddande ozonskiktet runt jorden och att det även ur den synpunkten är nödvändigt och önskvärt att reducera sådana utsläpp. Försurningen är också ett långsiktigt problem, som Hans Wachtmeister här har försökt dramatisera — helt riktigt, tycker jag. Jag tror att det är nödvändigt att göra en dramatisering av detta långsiktiga hot mot den mänskliga miljön. Kortsiktiga hot är oftast mera dramatiska och lättare att engagera folk för. Men ett långsiktigt hot som kommer smygande är det inte lika lätt med. Jag tror att det är nödvändigt att vi framställer frågan på ett allvarligt sätt, så att folk fattar hur långsiktigt allvarlig denna fråga kan vara, för att vi skall få det folkliga stöd som behövs för att göra nödvändiga ekonomiska satsningar. Vad gäller kolförbränning, är jag av den uppfattningen att vi inte får godkänna några kolförbränningsanläggningar med större utsläpp än det blir av lågsvavlig olja. En övergång från olja till kol kan i och för sig vara lämplig ur andra synpunkter. Jag vill påminna om att vpk har framställt samma krav som naturvårdsverket då det gäller kolförbränning. Slutligen till den politiska knuten. Den gäller väl i vad mån man är beredd att satsa ekonomiskt för att motverka försurningen, och där kan det finnas meningsskiljaktigheter mellan partierna. Det är där som själva knuten finns. Frågan om att motverka försurningen tror jag däremot, som jag sade i mitt första inlägg, att det finns en bred politisk enighet om. Men när vi kommer in på den ekonomiska frågan, hur kostnaderna skall fördelas, kan ekonomiska och klasspolitiska synpunkter komma in i bilden.

Herr talman! I olika motioner har krävts ett ökat skydd för sälstammarna. Bakgrunden till dessa krav är den storskaliga jakt som bedrivs efter framför allt grönlandssäl och klappmyts vid framför allt Newfoundland och andra platser i Norra Ishavet. Jakten bedrivs både på vuxna sälar och på sälungar. De nyfödda sälungarna dödas genom klubbning mot huvudet medan äldre sälar skjuts. Klubbningen är en jaktmetod med mindre precision. Inte sällan förekommer att den misslyckas och att ungarna i jakthetsen flås levande. År 1980 dödades utanför Newfoundland 166 000 grönlandssälar, av vilka 91 000 var nyfödda ungar. 13 062 klappmyts dödades. De årliga jaktkvoterna fastställs av den kanadensiska regeringen efter konsultationer på nationell och internationell nivå. Inför 1981 års säljakt uppgavs att antalet grönlandssälar ökat och att stammen tålde en beskattning av 234 000 djur. Regeringen fastställde dock en lägre kvot. Allmänheten har med rätta upprörts av den blodiga hantering som jakten på sälungar utgör inte minst tack vare realistiska skildringar i TV. Djurskyddsopinionen över hela världen har reagerat. År 1979 träffades därför en överenskommelse mellan Svenska pälsbranschens centralkommitté, Pälsbranschrådet och Världsnaturfonden. Enligt denna skall de anslutna organisationernas medlemmar endast saluföra pälsvaror och pälsplagg som kommer från vissa särskilt angivna djurarter. En utgångspunkt är att jakten på pälsbärande arter skall stå i överensstämmelse med principerna för den svenska jaktoch viltvården, vilket bl.a. utesluter jakt under yngeltiden. Enligt denna överenskommelse får pälsar från knubbsäl, ungar av grönlandssäl och storsäl, vilket egentligen skall vara klappmyts, inte saluföras. Motioner i frågan har också tidigare väckts i riksdagen. Förra året avvisades dessa under hänvisning till den träffade överenskommelsen mellan handeln och Världsnaturfonden. En betydande minoritet i kammaren krävde dock ingripanden i enlighet med motionerna. Efter det att riksdagen behandlat frågan fortsatte emellertid pälshandlare utanför de organisationer som träffat överenskommelsen att sälja pälsar från sälungar under hänvis ning till att det inte fanns något förbud. Vi får se dagens motioner från Nr 37 socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet, i vilka krävs olika slag av Torsdagen den ingripanden mot handeln, som en följd bl.a. av detta. 26 november 1981 Jag vill här redovisa den socialdemokratiska gruppens ställningstagande i jordbruksutskottet. Vi har upprörts över de former under vilka säljakten bedrivs. Vi utgår ifrån att sälstammarna i dag är av sådan storlek att de tål jakt med vanliga jaktmetoder. Däremot kan vi inte acceptera jakten på sälungarna och den metod — klubbning — som därvid används. Vi anser därför att vårt land skall vidta kraftfulla åtgärder för att få slut på denna jakt under sälens yngeltid. Det är vidare viktigt att en noggrann uppföljning sker, så att sälarna skyddas från utrotning. Vår jord bör räcka för oss alla, människor och djur. Det är viktigt att vi skyddar djuren från utrotning av storskalig, industrialiserad jakt. Vårt land är inte någon säljägarnation. Däremot tar vi emot och bereder sälskinn. Vi har begränsade möjligheter att ingripa. Det är därför viktigt att, som utskottet enhälligt konstaterar, svenska myndigheter och organisationer i lämpliga internationella sammanhang med kraft verkar för att säljakten bedrivs under former som från dessa utgångspunkter kan accepteras. Till skillnad från utskottsmajoriteten anser vi socialdemokrater dessutom att vi, för att vi skall bli trovärdiga i detta arbete, bör följa upp vårt internationella agerande med åtgärder på det nationella planet. Den överenskommelse som finns mellan Världsnaturfonden och pälsbranschens organisationer är enligt vår uppfattning inte tillräckligt skäl för att avstå från andra åtgärder. Vi anser därför att tiden nu är mogen för att vi skall gå vidare med ett juridiskt bindande importförbud gällande skinn från nyfödda sälar av typen whitecoat och blueback, dvs. ungar från grönlandssäl och klappmyts. När det gäller skinn från vuxna eller halvvuxna sälar finns f.n. inte underlag för att genom lagstiftning hindra att sådana skinn importeras för beredning och försäljning. Vi förutsätter dock att denna fråga följs med uppmärksamhet och att frågan om vidare importrestriktioner hålls öppen för den händelse ytterligare belägg presenteras för påståendet att jaktkvoiernas storlek utgör ett hot mot sälarnas fortbestånd. Regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd det av oss förordade importförbudet. Med det importförbud för skinn från sälungar som vi förordar tar vi ett första steg mot det mål som anges i vissa motioner om ett totalförbud mot import av sälskinn. Vi uttalar också vår vilja att vidta ytterligare åtgärder, om vi får underlag för att sälstammarnas överlevnad hotas. Reservationen borde mot denna bakgrund kunna samla alla som önskar förstärka skyddet mot sälstammarna. Ett bifall till reservationen innebär vidare att vi ger ytterligare styrka åt den frivilliga överenskommelse som träffas mellan branschen och Världsnaturfonden när det gäller skyddet för andra djurarter. si Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till jordbruksutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Vad är civilisation? Det är främst att gentemot omgivningen försöka bete sig på ett sätt som ligger i nivå med den egna förmågan till insikt, kunnande och kännande. När handlandet ligger på en lägre nivå än som motsvarar denna förmåga är det ett brott mot civilisationen. Den form av jakt på säldjur vi här diskuterar är ett brott mot civilisationen. Majoriteten i utskottet har kommit i en svår situation. Man kan naturligtvis inte sluta ögonen för sådant som är uppenbart för alla. Man kan inte moraliskt försvara det som är omöjligt att moraliskt försvara. Man får då välja en annan taktik. Man kan försöka tona ner bilden av grymhet. Man kan välja källor som ger tvivelaktiga eller dubbelbottnade uppgifter. På så sätt får man fram ett underlag som får motivera att man gör ett minimum, men också slipper göra mer än minimum. Det tråkiga är bara att utskottsmajoritetens taktik är så genomskinlig och så oskicklig. Man hade inte behövt beskriva klubbandet av sälar på ett sätt som för tanken till de mest idylliska avsnitten i Strindbergs skärgårdsskildringar. Man vet rimligen i utskottet att det förhåller sig på ett annat sätt i fråga om redskap och konkreta tillvägagångssätt. Man hade inte behövt så energiskt hävda att sälstammarna är livskraftiga och att jakten inte är ett hot. Alla relevanta informationer om det verkliga läget från dem som står närmast fältet visar något annat. Det verkliga antalet dödade eller omkomna djur vid massjakterna är uppenbarligen så avsevärt mycket större än de tillåtna kvoterna att slutsatser på basis av officiella jaktkvoter framstår som fullständigt orealistiska. Ett något pinsamt inslag är att den borgerliga utskottsmajoriteten så oreserverat stöder sig på de kommersiella intressenas uppgifter om import av sälskinn. Det är dock alltför uppenbart att man där inte har underlag för att uttala sig som man gör. Till skinnberederiet i Tranås måste helt enkelt komma också skinn av ungar — det visas av de beräkningar som åberopas av Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Skinnens ringa genomsnittsvikt gör något annat förhållande närmast otroligt. Det är också uppenbart att man inte har något riktigt grepp om vad som sker, eftersom en del av importen sker för beredning och sedan reexporteras i köparens regi. Utskottsmajoriteten söker med sitt urval av underlagsuppgifter uppenbarligen efter något som kan tjäna som den obotfärdiges förhinder. Det är, herr talman, mot denna bakgrund bra att socialdemokraterna i utskottet reserverat sig till förmån för krav på förbud mot import av skinn från sälungar. Likväl hävdar vi att man i reservationen bara går halva vägen. Vill man effektivt försvåra sälslakten, måste man förbjuda import av alla skinn som Nr 37 jägarna tillskansar sig vid dessa jakter, när de dödar både ungar och vuxna Torsdagen den djur.

Låt mig avslutningsvis återknyta till det jag allra först berörde. Det blir allt uppenbarare att de mänskliga samhällena i världen måste tillskapa långt mer genomtänkta normsystem för sitt förhållande till den biologiska omgivningen i stort. Vetenskapen ger dag för dag nya kunskaper om de missgrepp och felbedömningar som har gjorts när det gäller dessa förhållanden. Man avslöjar också gång på gång hur sådana kunskaper medvetet förbises och skjuts åt sidan av mäktiga kommersiella intressen. I det större miljöpolitiska sammanhanget tränger sig därför på senare tid även frågan fram om människans förhållningssätt till de högre djurarter bland vilka hon själv har sina utvecklingshistoriska rötter. Intressanta och viktiga resultat pekar numera tydligt på att dessa de högre djuren starkt skiljer sig från oss då det gäller tänkande i teknisk mening, men att de är oss i grundläggande mån jämbördiga då det gäller kännandets kvalitet och intensitet. Detta, herr talman, bör styra vårt förhållningssätt och vårt normsystem i alla dess aspekter. Jag yrkar bifall till det särskilda yrkandet. I andra hand stöder vpk:s riksdagsgrupp den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Utskottsmajoriteten är överens med minoriteten på ett par punkter. Här har alltså avlämnats motioner, vilkas innehåll går ut på dels att man skall förbjuda slakt av sälungar, dels att man skall följa upp detta med ett importförbud som gäller antingen skinn från sälungar eller all import.

När det gäller frågan om handelshinder för skinnen har utskottsmajoriteten bestämt sig för att säga nej till detta, bl.a. mot bakgrund av allt vad vi har läst och hört under utskottsbehandlingen. För det första vill jag säga att det inte är belagt på något sätt att sälstammarna skulle vara utrotningshotade — det går inte att få fram sådana uppgifter. För det andra tycker vi att de opinionsbildande insatser som har gjorts och den överenskommelse som finns med Pälsbranschrådet ändå visar att man har kommit så långt när det gäller importen att det faktiskt inte behövs ett importförbud. Ibland blir vi riksdagsledamöter — med viss orätt kanske — anklagade för att vi inför nya bestämmelser. Ibland gör vi faktiskt inte det, utan vi bara ändrar i gamla bestämmelser. Men ibland kanske man ändå skall tänka sig för, innan man inför en bestämmelse. I det här fallet tycker vi nog att det har nåtts så pass goda resultat med det opinionsbildande arbetet att det inte finns någon anledning att i nuvarande läge tala för ett importförbud. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets försvarsplädering var verkligen en försvarsplädering i ordets mest defensiva bemärkelse. Den visar på den ofantliga svagheten i den otillräckliga position som ni har intagit. Jag skulle vilja ställa tre frågor till utskottets talesman, vilka jag gärna vill ha ett ordentligt svar på — något som maa inte alltid får när man i sådana situationer ställer frågor. För det första säger utskottets talesman att det inte är belagt att det föreligger något utrotningshot. Hur kan man påstå det? Är det på samma grund som man en gång påstod att det inte var belagt att de s.k. Sevesogifterna var farliga för människor? Är det detta att man först skall vänta på att situationen blir så orimlig att man inte kan blunda för att hotet finns? För det andra gäller det grundvalen för detta påstående. I grundvalen för detta påstående måste ju nämligen ingå att man tror på de här siffrorna, 166 000 grönlandssälar, varav 91000 var nyfödda ungar, plus 13000 exemplar klappmyts. Tror ni själva på dessa uppgifter? Vet ni inte att det också förekommer ett avsevärt spill, att djur omkommer i samband med jakt i en sådan omfattning att den verkliga slaktens storlek inte kan redovisas ordentligt? Om ni vet det, hur kan ni då påstå att de här siffrorna för dödade djur är riktiga?

Det handlar ju inte bara om frågan huruvida detta reducerar eller hotar sälstammen. En mass-slakt av dessa dimensioner och på detta slösaktiga och grymma sätt är i sig själv en etisk och moralisk fråga. För vilket ändamål sker då detta? Jo, för att en samling snobbar skall kunna gå omkring i kläder med en speciell typ av skinndetaljer. Det är där jag tycker att den moraliska grundfrågan ligger. Den förbigår utskottet. Om man gick in på Nr 37 den, skulle man inte kunna försvara sin position. Torsdagen den
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig ganska kort. Skydd för sälstam Det går naturligtvis inte att i dag förutse allt vad som kommer att hända i framtiden. Jag tycker dock att det är en viss skillnad på att uppskatta jakt och att ta ställning till gift. Det senare är faktiskt litet svårare. Var och en av oss måste när vi läser om eller lyssnar på olika uppgifter i varje enskilt fall överväga vad vi skall tro på. Utskottet har tagit ställning och alltså kommit till en annan slutsats än den Jörn Svensson kommit till — det är bara att konstatera detta. När det gäller den moraliska frågan är det klart, att om man vill gå riktigt långt, kan man ifrågasätta all jakt. Vad är det som säger att vi över huvud taget skall jaga några pälsbärande djur, eller att vi över huvud taget skall äta kött från vilda djur? Det är väl i så fall lika omoraliskt.

Herr talman! Utskottets talesman svarar på något helt annat än vad jag frågade om. Jag har inte bett att få redovisad den banalitet som jag själv kan läsa mig till, nämligen att utskottets talesman har en annan åsikt än jag. Det har jag faktiskt fått fullt klart för mig i god tid före den här debatten. Det var inte det jag frågade om och ville ha besked om. Jag ville veta hur ni i utskottet kan basera era omdömen om hotet mot sälstammarna på de siffror som ni själva redovisar, när ni samtidigt måste veta att det verkliga spillet av liv, den verkliga beskattningen, är avsevärt större. Hur får ni detta att gå ihop? Det skulle jag gärna vilja ha belyst. Kom inte och förvirra bilden med att säga att man i konsekvensens namn borde förbjuda all jakt! Det handlar inte om det. Vi vet att denna jakt på ett kvalitativt och moraliskt sätt skiljer sig från vad man i alla länder anser vara normala jaktformer. Sedan skulle jag vilja veta varför man i utskottets skrivning har underlåtit att redovisa eller stödja sig på eller i sina resonemang utgå ifrån exempelvis den kanadensiska regeringens rådgivande kommitté. Är det bara därför att den har en annan uppfattning än utskottet? Annars borde den faktiskt stå fältet så pass nära att den antagligen har bättre på fötterna än vad naturvårdsverket i Sverige har.

Herr talman! Bara helt kort en språkfråga. Jag förfäktade i utskottet den åsikten att det vore en förolämpning mot världens alla jägarkårer att kalla klubbningen av sälungar för jakt. Jag försummade emellertid att följa upp den åsikten i utskottets betänkande. Därför vill jag härmed passa på tillfället att till kammarens protokoll få taget att — precis som Kerstin Sandborg f. ö. antydde — det rätta ordet här icke är jakt utan slakt.

Herr talman! Då detta är dagens och veckans sista ärende här i kammaren, och då jag är den siste på talarlistan, skall jag fatta mig kort. Egentligen har jag sagt allt som behöver sägas i den här frågan i ett innehållsrikt anförande redan för ett år sedan. Det var tydligen i anslutning till den av mig och ett antal andra centerpartister väckta sälskyddsmotionen förra året som frågan om skydd för sälarna verkligen uppmärksammades här i kammaren. I år föreligger således motioner även från socialdemokraterna och från vpk, och det är bra. Jag instämmer i det mesta av vad förespråkarna för dessa motioner har sagt tidigare här i kväll. Men jag skulle kunna lägga till ganska mycket av sifferfakta — jag vågar kalla det för fakta —, inkomstuppgifter och annat, men det skall vi inte ta upp tiden med i kväll, eftersom tiden är knapp. Olyckligtvis har den socialdemokratiska reservationen inte kommit att entydigt avse alla importerade sälskinn — alltså även från de något tillväxta ungarna samt vuxna sälar, bl.a. produktiva hondjur. Det är att beklaga, därför att opinionen ute i landet vill att även de vuxna djuren skall skyddas. Det enda vettiga motivet för säljakt i de aktuella havsområdena anser jag vara att slakta ett lämpligt antal vuxna djur för köttleverans till svältande människor t.ex. via grönländska konservfabriker. Grönländarna anser f. ö. klubbjakten på sälungar vara omoralisk bl.a. därför att dessa jägare lämnar de flådda kropparna kvar på isen, varför de inte kommer till någon nytta. Skinnen av sälar av olika storlek vill grönländarna helst bereda själva och få arbete och förtjänst av. Ju förr vårt land upphör att ta emot sälskinn, desto tidigare kan grönländarnas egna industrier komma i gång. De kanadensare som nu bedriver klubbjakt gör det under en ytterst kort tid av året, och inkomsten av sälklubbningen uppgår endast till ca 1,5 96 av deras ordinarie årsinkomst — enligt kanadensiska statens uppgifter. Så här är det inte alls fråga om att ställa vissa utländska medborgare utan inkomst. Däremot kan man förespråka ökat arbete och inkomster för urinvånarna på Grönland. Den föreliggande reservationen medger emellertid öppningar även för importförbud när det gäller skinn från vuxna sälar.

Herr talman! Det är de här formuleringarna som gör att den socialdemokratiska reservationen bör kunna accepteras även av oss som skulle vilja gå litet längre i restriktionerna och även skydda bl.a. ungdjuren och de producerande hondjuren. Vpk:s under överläggningen framlagda yrkande, som också omfattar de vuxna djuren, är ett väl menat försök att förespråka främst motioner som gäller vuxna djur. Men då vpk:s yrkande inte har någon Nr 37 praktisk möjlighet att nå fram till huvudvoteringen, ser jag ingen orsak att Torsdagen den stödja detta yrkande. 26 november 1981 Så som den parlamentariska situationen har kommit att bli i denna fråga, = får jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Skydd för sälstam
Herr talman! Bara en mycket kort kommentar. Vi kommer alla, Anders Gernandt, att i slutvoteringen samlas bakom den socialdemokratiska reservationen. Förhoppningsvis får denna reservation stöd av ytterligare några från den borgerliga majoriteten. Jag tror dock att det hade gagnat en markering av vad som kan vara behövligt för framtiden, om vårt särskilda yrkande hade fått så många röster som möjligt.

Fru talman! Jan Bergqvist har frågat mig om regeringen är beredd att snabbt ändra sekretesslagen när det gäller uppgift om registrering för mervärdeskatt och om regeringen är beredd till krafttag för att få mervärdebeskattningen att fungera effektivt. I proposition 1981/82:59, som nyligen lämnades till riksdagen, har regeringen föreslagit en ändring i mervärdeskattelagen som gör det möjligt för länsstyrelserna att till en enskild lämna ut uppgifter ur mervärdeskatteregistret om en skattskyldigs registreringsnummer, namn, adress, firma och verksamhet. Jan Bergqvist påstår i interpellationen att det finns katastrofala brister i mervärdeskattekontrollen, att processordningen är ineffektiv och att mervärdeskattereglerna lider av stora tekniska ofullkomligheter. Jag kan inte dela Jan Bergqvists uppfattning, men det går heller inte att förneka att mervärdeskatten, liksom all annan beskattning, har brister. Det är inte fråga om några katastrofala brister, men regeringen är självfallet beredd att vidta alla rimliga åtgärder för att förbättra mervärdeskatten på de punkter där det behövs.

Fru talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min interpellation. Det är tyvärr inte ovanligt att det fuskas med mervärdeskatten. Nu har det gått så långt att många fackliga organisationer anser att det är nödvändigt att Nr 38 de griper in och kollar att företagen verkligen fullgör sina mest grundläg Fredagen den gande skyldigheter. Det gäller särskilt när facket tecknar avtal med 27 november 1981 entreprenadfirmor eller när arbetsgivaren är på väg att anlita vissa entreprenörer. Men ibland hindrar de statliga bestämmelserna en rimlig insyn i företagens affärer. I vissa delstater i USA har man lagar som kräver att alla företag som är skyldiga att betala varuskatt skall sätta upp bevis på att de är registrerade som skattskyldiga. Företaget måste sätta sitt registreringsbevis synligt på väggen i affären eller på annan plats där de driver sin verksamhet. På det viset kan vem som helst se om de betalar mervärdeskatt. Här i Sverige är det nästan tvärtom. Det har t.ex. Kommunalarbetareförbundets sektion vid Strömstads lasarett nyligen fått erfara. I våras tänkte arbetsgivaren där anlita vissa entreprenörer. Den fackliga organisationen ville då kolla att alla firmorna var registrerade i momsregistret. Företagen bedrev en verksamhet som utan tvivel var momspliktig, och enligt svensk lag är de då skyldiga att registrera sig i momsregistret hos länsstyrelsen. Därför frågade facket länsstyrelsen: Finns dessa firmor i registret? Vad säger då länsstyrelsen? Jo, att det inte går att lämna ut sådana uppgifter, för det skulle strida mot sekretesslagen. Kommunalarbetarna överklagade till kammarrätten, men fick samma svar. De överklagade till regeringsrätten och fick även där samma förbluffande svar. Man frågar sig: Hur kan en företagare få sin personliga integritet skadad, om länsstyrelsen skulle lämna ut en uppgift som bekräftar att företagaren fullgör sina lagliga skyldigheter? Det hela blir ännu mera Grönköping, om man vet att man utan vidare kan få fram exakt denna uppgift bakvägen — om man bara känner till hur man skall ta sig dit. I så fall ställer man bara frågan till länsstyrelsen på ett annat sätt. I stället för att fråga om någon är registrerad för mervärdeskatt eller inte, så frågar man: Hur mycket mervärdeskatt har blivit fastställd för ett namngivet företag? Den uppgiften är offentlig. För samtliga som är registrerade i momsregistret skall nämligen skattens storlek fastställas. Även om skatten är noll skall den ändå fastställas för samtliga som är med i registret. Känner man bara till denna bakväg kan man utan svårighet få reda på om en företagare finns med i registret. Ställer man rakt på sak den begränsade frågan, om någon är med i registret, så sluter sig länsstyrelsen som en mussla — med hänvisning till behovet av sekretess. Ställer man däremot en mer långtgående fråga, hur mycket den och den personen betalar i mervärdeskatt, då öppnar sig länsstyrelsen fullständigt. Man lämnar ut uppgift om hur mycket mervärdeskatt en person eller firma har betalat, och dessutom får man på köpet klart för sig om vederbörande finns med i registret eller inte. Sedan jag framställde min interpellation har regeringen lagt fram en proposition, som föreslår att länsstyrelsen i fortsättningen skall lämna ut uppgift om skattskyldigs registreringsnummer, namn, adress, firma och verksamhet. Det är utmärkt att Rolf Wirtén nu har tagit detta initiativ. Men 94 jag noterar att regeringen inte helt vill slopa sekretessen. Man säger att om Nr 38 det finns anledning att tro att den registrerade lider men av att en uppgift röjs, så skall den inte lämnas ut. Jag har litet svårt att se att det egentligen kan finnas några integritetsskäl för att en länsstyrelse skall vägra att säga om någon är registrerad för mervärdeskatt. Men den frågan prövas nu av skatteutskottet, och vi får väl se om skatteutskottet kan hitta något rimligt skäl för att en sådan uppgift skall gömmas undan offentligheten. I den andra delen av min interpellation går jag in på frågan: Vad vill regeringen göra för att få mervärdebeskattningen effektiv? Jag tillät mig också att säga att det i dag finns katastrofala brister i momskontrollen. Rolf Wirtén vill inte använda starka ord här. Det finns brister, menar han, men de är inte katastrofala. Jag står för egen del fast vid det uttryck som jag använde. Men jag skall inte söka strid med Rolf Wirtén om huruvida man skall använda ordet katastrofal eller inte. Vad jag däremot gärna vill ha är en diskussion om vad som kan göras för att rätta till de brister som även budgetministern erkänner finns. Vi hari dag över 400 000 som skall redovisa moms. Ungefär hälften av dem har en så kort redovisningstid som två månader, och det gör det svårare för skattemyndigheterna att göra rimlighetsbedömningar. Det kan bli stora variationer i momsen under året, och det gör det vanskligare att snabbt bedöma om storleken på skatten verkar rimlig. På ett år får momsenheterna in ungefär 1,2 miljoner deklarationer. De flesta blanketterna stoppas ner i byrålådorna utan närmare granskning. Momsenheterna är så överlupna av att administrera skatten och att tolka de krångliga reglerna, att resurserna för en offensiv granskning är synnerligen begränsade. Läget blev inte bättre av att vi 1979 fick bestämmelsen om fiktiv moms. Den fiktiva momsen har lett till en missbrukskarusell utan like. Tidningen Arbetet har intervjuat skattefolk på länsstyrelsen i Malmö, och de säger: Denna lag gjorde att det blev lättare att råna staten än att råna en bank. Siffrorna från riksskatteverket visar att statens återbetalning av moms har stigit drastiskt de senaste åren. Återbetalningens andel av inbetald moms har nu ökat till över 40 96. Vi har på ett år 235 000 krav på återbetalningar till ett belopp på sammanlagt 24500 milj.kr. Hur mycket av detta hinner myndigheterna med att granska? För att kolla löntagarnas deklarationer har vi i Sverige en väldig apparat som gör en genomgång av miljontals detaljer. Den kontrollen har nog inte sitt motstycke någon annanstans i världen. Men när det gäller momskontrollen ligger vi långt efter andra länder. Jämför med Danmark t.ex. — för att inte tala om Västtyskland! Det är inte så att momsen är en självkontrollerande skatt. Snarare kan man säga att momsen i stort sett är en okontrollerad skatt. Därför är det i grunden vilseledande att säga som Rolf Wirtén gjorde i sitt svar till mig, att ”mervärdeskatten, liksom all annan beskattning, har brister”. Rolf Wirtén får ju inte blunda för att det är mycket sämre ställt med kontrollen av momsen än med kontrollen av löntagarnas inkomstskatter. Insikten om detta borde vara en utgångspunkt, när Rolf Wirtén arbetar med program för att komma till rätta med skattefusk och skatteflykt.

Fru talman! Det är bra att Jan Bergqvist är nöjd med svaret på den första frågan, och därför har jag kanske inte så stor anledning att polemisera på den punkten. Det har nu lagts fram ett förslag, och jag tycker ändå att det är litet djärvt att säga att det inte finns några integritetsskäl som motiverar att man gör en avvägning mellan vad som skall lämnas ut och vad som behöver vara sekretessbelagt. Jan Bergqvist vet lika väl som jag att det alltid är en svår avvägning i sådana här frågor. Jag tror nog att det är rimligt att man prövar sig fram och ser vad som går att göra utan att man gör våld på denna viktiga princip. Den andra frågan som Jan Bergqvist har ställt handlar om att det finns brister i momssystemet och om vad vi från regeringens sida vill göra åt detta. Här finns det till att börja med skäl att påpeka att vi vid flera tillfällen har gjort förstärkningar i skattesystemet som helhet för att motverka skatteflykt och skattefusk. Jag skall inte gå in på den debatten i hela dess vidd, eftersom detinte finns anledning att på grund av den här frågan göra det, utan jag skall begränsa mig till frågan om momskontrollen. Men låt mig ändå säga, Jan Bergqvist, att det inte är så att kontrollen av mervärdeskatten i det här avseendet innebär större problem än andra kontroller. Man måste nog snarare säga att den med sin enklare utformning har en hel del positivt i sig. När det gäller resurstilldelningen vill jag gärna påminna om att medel under det här budgetåret har anvisats motsvarande 27 tjänster i de tre storstadslänen. Vidare har riksskatteverket lämnat ett förslag om bemanning på mervärdeskatteenheterna, ett nytt ADB-system när det gäller mervärdeskatten, förbättrade kontrollrutiner, utökat informationsutbyte mellan olika delar av skatteförvaltningen och andra åtgärder. Här har alltså gjorts mycket, och jag har redan sagt i mitt svar att med den inriktning jag har när det gäller att försöka förbättra våra möjligheter att förhindra skatteflykt och skattefusk kommer jag — det kan jag försäkra Jan Bergqvist — att fortsätta att flytta fram positionerna, så att vi inte behöver se detta som ett växande problem. Att det kommer att bli ett problem tror jag vi måste inse, i och med att vi har ett så stort skatteuttag i det svenska samhället. Vi kan inte komma förbi alla svårigheter, men vi skall försöka förbättra systemet steg för steg, och kan vi hjälpas åt med det så är det bra.
Fru talman! När det gäller integritetsskälen skall jag inte säga att jag överblickar situationen så i detalj att jag kan utesluta varje tänkbar möjlighet till att integritetsfrågor kan komma upp. Vi får väl se om skatteutskottet kan hitta några skäl att göra undantag från integritetsynpunkt. Hittar man vid utskottets prövning sådana skäl är jag beredd att stödja skyddet för enskilda Nr 38 personers integritet. Men istort sett finns det ingenting att slå vakt om när det Fredagen den gäller frågan om vem som är registrerad för moms eller inte. 27 november 1981 Sedan är jag oroad över att budgetministern slätar över problemen med just momsen. I och för sig kan man säga att vi har problem med skattekontroll över hela fältet, och det är rimligt att budgetministern är oroad över det, men jag vill bestämt påstå att momsen i dag erbjuder större problem än t.ex. än löntagarnas inkomstskatt. Det borde inte vara särskilt svårt att komma överens om att det förhåller sig så, Rolf Wirtén. Är Rolf Wirtén inte alls oroad över att andelen återbetalad moms stiger så oerhört snabbt? Inte kan det väl vara rimligt att över 40 90 skall vara återbetalningsdel i det här sammanhanget? När det gäller den speciella frågan om fiktiv moms vet vi, att det på den punkten förekommer ett mycket stort missbruk. Det kan ju Rolf Wirtén inte vara omedveten om. När det sedan gäller frågan om hur många som arbetar med momsen, är det f. n. ungefär 360 handläggare och ca 280 biträden. Det finns, som Rolf Wirtén var inne på, ett förslag att utöka personalen, förbättra den tekniska utrustningen och dessutom försöka integrera momsen och inkomstskatten för att lättare kunna göra avstämningar av om de gjorda redovisningarna verkar rimliga. Men om man går igenom vilka brister som finns i utgångsläget, kan man snabbt konstatera att dessa åtgärder inte kommer att räcka. Inte ens en fördubbling av tjänsterna skulle vara tillräcklig för att klara av problemen. Av de 400 000 som är momsredovisningsskyldiga blir i dag ungefär 1000 föremål för taxeringsrevision, och det är dessutom ofta inte fråga om den djupare kontroll, den grundliga genomgång, som skulle vara nödvändig i många fall. Och detta är ett dilemma. Vi kan öka antalet tjänstemän, förbättra utrustningen, förbättra utbildningen, förenkla mervärdeskatten osv. Vi kan säkert vinna en hel del genom sådana förfaranden. Ändå är det min uppfattning att inte ens allt detta kommer att räcka till, utan det behövs dessutom en klar och långsiktig inriktning av arbetet. Därför bör man sträva efter att ta ytterligare ett steg i reformeringen av inkomstskatten. Då skulle vi kunna övergå till en definitiv källskatt om ett antal år, och därmed också kunna överföra kontrollresurser avseende de bokföringspliktiga och de momsredovisningsskyldiga. De resurserna binds i dag upp av den utomordentligt ingående detaljkontrollen av löntagarnas inkomstskatt, av kontrollen av att deras blanketter är korrekt ifyllda osv. Vi måste alltså redan i dag, Rolf Wirtén, ha siktet inställt på att föra över en större del av resurserna till kontroll av de skattekällor där de verkligt stora pengarna rinner undan. I detta sammanhang är momsen något att mycket allvarligt beakta i dag. att effektivisera mervärdebeskattningen
Fru talman! Vi är överens i själva sakfrågan när det gäller att angripa problemen. Det är mera en fråga om hur man skall göra det. Där tycker jag inte heller att interpellantens synpunkter skiljer sig särskilt mycket från de synpunkter som jag har gett i det här svaret och i andra debatter om denna fråga. Det är i hög grad en resursfråga. Därför har vi vidtagit speciella förstärkningar på kontrollområdet över huvud taget och särskilt på momssidan, som jag har redovisat. Vi håller på att utrusta den tekniska apparaten för att få en bättre tingens ordning. Vi har också en samordning av resurserna på gång, som Jan Bergqvist nämnt. Det är alltså fråga om ungefär samma grepp. Beträffande den fiktiva momsen har jag gett mervärdeskatteutredningen i uppdrag att på nytt se på det problemet. Vi får låta utredningen arbeta och se vad det leder till. Det är ofta en statistisk lögn när man talar om den fiktiva momsen som en total flyktvolym. Det är ju så — och det känner naturligtvis Jan Bergqvist väl till — att om man gör avlyftet av produktion på export är det en helt legal återbetalning som sker. Det rör sig om mycket stora volymer, och vi skall komma ihåg att där ligger den tunga delen i den här statistiken. Sedan kan det finnas fuskföreteelser — det vet vi om. Då har det på senare tid dess bättre visat sig att man från kontrollmyndigheternas sida upptäckt saken, även om det självfallet inte gäller allt. Men vi har i varje fall ett uppmärksammat fall som visar att kontrollsidan fungerar. Det tar en viss tid innan man upptäcker sådant här, men så småningom slår man till. Vi får inte sätta likhetstecken mellan utbetalningarna för fiktiv moms och skattefusk eller skatteflykt— så är det naturligtvis inte. Och jag tror inte heller att Jan Bergqvist menar det. Men det blir ofta så att man försöker förstora problemet till att vara enbart ett skattefuskproblem. Det är det inte.
Fru talman! Jag vill citera något som står i riksskatteverkets rapport Översyn av mervärdeskatteenheterna, som är från april i år: ”Kontrollfunktionen för momsen måste anses ha varit underdimensionerad ända sedan skatten infördes. De resonemang som då fördes om att skatten var självkontrollerande har visat sig vara orealistiska. Det får anses vara otillfredsställande att huvuddelen av de skattskyldiga, dvs. de som regelmässigt avlämnar positiva deklarationer, i många fall inte blir föremål för någon systematisk kontroll.” Mycket av det som Rolf Wirtén här har sagt kan jag instämma i. Men det är på en punkt som han gör mig oroad, nämligen när han förnekar att problemen beträffande mervärdeskattekontrollen skulle vara större än beträffande kontrollen av löntagarnas inkomstdeklarationer. Det är helt uppenbart — och jag tror att ekonomioch budgetministern kommer att finna det om han sätter sig ner i lugn och ro och går igenom problemen med de ansvariga tjänstemännen och myndigheterna — att de resurser vi förfogar Nr 38 över när det gäller att kontrollera löntagarnas deklarationer internationellt Fredagen den sett kanske är utan motstycke. Man hittar kanske inte något annat land där 27 november 1981 det finns en så noggrann kontroll av att deklarationsblanketterna är som de skall, medan vi däremot ligger långt efter andra länder när det gäller att kontrollera mervärdeskatten. Vi behöver bara gå över sundet till Danmark för att finna en helt annan organisation och en mycket stor skillnad beträffande effektiviteten. Går vi sedan till Tyskland finner vi att skillnaden är som natt och dag. Fundera på detta, herr ekonomioch budgetminister!

Fru talman! Arne Nygren har frågat mig om jag är beredd att utvidga direktiven för kommunala grundgarantiutredningen så att utredningens prioriteringar också skall omfatta avståndens och sysselsättningsåtgärdernas betydelse för kommunal merkostnad i norrlänen samt om den av Svenska kommunförbundets sex nordligaste länsavdelningar presenterade utredningen i övrigt kommer att föranleda någon åtgärd från regeringens sida. De nämnda länsavdelningarna presenterade sin utredning för kommunministern och mig vid en uppvaktning den 20 oktober 1981 och överlämnade samtidigt en skrivelse i ärendet till regeringen. Regeringen har den 29 oktober 1981 föreskrivit att länsavdelningarnas skrivelse skall överlämnas till den kommunala grundgarantiutredningen. Den kommunala grundgarantiutredningen har enligt direktiven fått i uppdrag att göra en översyn av statistik och kalkylmetoder för grundgarantin i skatteutjämningssystemet. Uppdraget skall i första hand omfatta samtliga faktorer som nu ingår i grundgarantin. Utredaren skall också undersöka om det kan anses lämpligt att införa ytterligare faktorer för bestämmande av grundgarantin.

I övrigt — framhölls det i propositionen — torde det vara svårt att beräkna och väga in i systemet effekterna av olika sysselsättningsgrad i kommunerna. Vid riksdagsbehandlingen av det nya skatteutjämningssystemet gjordes inga erinringar mot detta uttalande. När resultatet föreligger från den tekniska genomgång som grundgarantiutredningen skall göra kommer det att finnas underlag för att bedöma vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas i fråga om skatteutjämningssystemet.

Fru talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret. Det är glädjande att regeringen, redan dagen efter det att jag framställde min interpellation, beslöt att överlämna den utredning jag omnämner — från Kommunförbundets sex nordligaste länsavdelningar — till grundgarantiutredningen. Utredningen från Kommunförbundets länsavdelningar visar, som jag påpekade i interpellationen, hur 1979 års skatteutjämningsreform har bidragit till att ytterligare öka obalansen kommunalskattemässigt mellan kommuner i Norrland och kommuner i övriga delar av landet. Jag hade i min första fråga uttalat önskemål om att utredningens bevisföring skulle få tas upp av grundgarantiutredningen. Det är nu effektuerat av regeringen, och jag gläds över den framgången med interpellationen. Ekonomioch budgetministern säger att avståndens betydelse — ett av de två nya inslag jag önskade föra in i utredningens bedömningar — kan undersökas av utredningen. Likaså säger statsrådet att sysselsättningsläget är en effekt som kan beaktas — däremot inte sysselsättningsgraden i kommunerna. Nu var det ett mellanting jag tog upp i interpellationen: de permanenta, strukturella skillnaderna i kommunalt engagemang för sysselsättningen mellan de nordliga och de sydliga landsdelarna. Kostnaderna för helt nödvändiga sådana engagemang är mycket större i de norrländska kommunerna och landstingen än vad de är i de sydoch mellansvenska delarna av landet. Jag vet inte om jag skall uppfatta svaret så att statsrådet anser det motiverat med en invägning av de skillnaderna i utredningens bedömning. Jag vore tacksam om statsrådet kunde ge klarhet på den punkten. Avslutningsvis säger ekonomioch budgetministern i svaret att när resultatet föreligger från den tekniska genomgång som grundgarantiutredningen skall göra kommer det att finnas underlag för att bedöma de åtgärder som jag efterlyste i interpellationen — åtgärder från regeringens sida. Nu vet jag inte hur snabbt grundgarantiutredningen kan arbeta, men klart är att det brådskar med att vidta åtgärder för att återställa det balansläge mellan landsdelarna som försköts genom 1979 års reform. Jag skall nu presentera för statsrådet och regeringen en undersökning som Nr 38 jag gjort med hjälp av riksdagens upplysningstjänst och som visar hur 1979 Fredagen den års reform har vidgat obalansen till de norrländska landstingens och 27 november 1981 kommunernas nackdel. Efter 1973 års reform var Norrlandslänens andel av det totala statliga stödet till kommunal skatteutjämning 45,6 26. Efter den senaste reformen går inte mycket mer än en tredjedel av stödmedlen till Norrland — bara 35,2 90 för 1981. Jag kan också redovisa hur de fem Norrlandslänen har drabbats av denna försämring: Norrbottens län hade efter 1973 års reform 13,6 90 av skatteutjämningsstödet i riket. I år är andelen bara 11,2 9. Västerbottens län har fått sin andel minskad från tidigare 10,2 Yo till 7,4 Ze 1981. Jämtlands läns andel har sjunkit från 6,6 96 till 5,6 90. Västernorrlands län har drabbats hårdast. Y-läns andel av det totala stödet har reducerats från 9,5 2 till bara 5,9 9. Gävleborgs län har klarat sig bäst. Där har försämringen stannat vid minus 0,6 20 — från tidigare 5,7 90 till 5,1 20 innevarande år.

Jag hoppas att det inte var regeringens avsikt med den senaste skatteutjämningsreformen att Norrlandskommunerna skulle förlora sin andel av skattestödsmedlen på det sätt som jag här har redovisat. Den pågående försämringen för norrlänens del när det gäller skatteutjämningen är ytterligare ett bevis på hur de regionalpolitiska reformer som vi byggde upp under socialdemokratins regeringsår nu stegvis håller på att raseras. För två veckor sedan voterade den borgerliga majoriteten här i kammaren igenom en allvarlig försämring av det statliga lokaliseringsstödet. Hundratals miljoner drogs in av stödmedel. Villkoren försämrades. I onsdags röstade samma borgerliga majoritet igenom ett regeringsförslag om att minska det utpräglat norrländska fraktstödet med drygt 50 milj.kr. Det är en närmast katastrofal försämring för många små och medelstora företag i Norrland. Lägger vi till detta också den gradvisa försämring av skatteutjämningen som jag här redovisat, så får vi en helhetsbild av hur 1960 och 1970-talens regionalpolitiska reformarbete nu raseras på löpande band. Jag vill be statsrådet Wirtén hälsa till regeringen att nu tål inte Norrland mer av försämrande regionalpolitiska förändringar. Rekord i arbetslöshet, varsel och inskränkningar, neddragning av den allmänna servicen är bevis på 101 hur Norrland nu gradvis håller på att förblöda på grund av den borgerliga politiken. Jag hoppas att ekonomioch budgetministern i den här debatten kan ge oss något hopp om ett snabbt ingripande från regeringen för att åtminstone återställa den norrländska andelen av skatteutjämningsstödet.

Fru talman! Arne Nygren söker nu att göra det här till en partipolitisk fråga. Han slår sig för sitt bröst och säger: Dagen efter det att jag lämnade in min interpellation, då minsann lämnade också ekonomioch budgetministern den här skrivelsen till utredningen. Nu är det nog inte så förskräckligt mycket att hurra för och säga att Arne Nygrens framstöt har gett detta enorma resultat. Om vi skall se litet mer sakligt på det hela, så skedde ju uppvaktningen den 20, och den 29 överlämnade jag skrivelsen. Det hade jag gjort oavsett om den här interpellationen hade framställts här i kammaren eller inte. När jag överlämnade skrivelsen visste jag inte ens om att Arne Nygren hade framställt interpellationen. Vi kan väl kanske hålla oss mera på det sakliga planet. Jag tror att vi båda vinner på det, och det är till Norrlands bästa. Om man då ser på utvecklingen under senare tid, så kanske man också bör erinra sig, Arne Nygren, att den skatteutjämning som vi nu tillämpar har sin grund i KEU:s material som levererades, såvitt jag kan påminna mig, i enighet. Det fanns inga motstridiga uppfattningar om saken. En synpunkt som fanns med i detta material, som ledde fram till beslutet, var ju att man i KEU ansåg att skillnaden i garantin mellan norr och söder var för stor i det gamla systemet. Där skedde då en viss förändring. Den kan man naturligtvis alltid diskutera, men jag menar bara att här har det rått enighet. Jag tror inte att det tjänar mycket till att Arne Nygren försöker påstå att det nu skett en ändring i inställningen till en aktiv regionalpolitik för Norrland. Han talar om förblödning och allt möjligt hemskt som håller på att hända. Jag tror att vi måste vara överens om att vi under hela 1970-talet levt med problemen i Norrland och i synnerhet Norrlands inland och Norrbotten. Dessa problem har sin grund i strukturförändringar. Vi försöker på olika vägar komma till rätta med problemen. En aktiv regionalpolitik och en sådan inriktning av trafikpolitiken att vi får ett rundare Sverige är viktiga inslag. Skatteutjämningssystemet är en annan viktig del. Med de här metoderna försöker vi att hålla i gång verksamheten i Norrland på allt sätt. Jag tror inte det har satsats så stora resurser någonsin i vår moderna historia som åren efter 1976 just för att upprätthålla sysselsättningen i både Norrland och andra delar av vårt land. Kom ihåg, Arne Nygren, att vi också under de här åren har levt med en lågkonjunktur som har varit svårare än någonsin under hela efterkrigstiden. Våra strukturproblem är enorma. Det är naturligtvis en stor skillnad att klara sysselsättningen i Norrland nu, i en tid då det inte görs en stor utbyggnad av vattenkraften som tidigare skett under ett antal decennier och i en tid då LKAB ger oss enorma förluster i stället för att som tidigare ge den svenska statskassan miljardvinster. Det här är saker som ligger i grundstrukturen i Norrland. Det har inte så mycket att göra med om det sitter en socialdemokratisk regering eller en tvåpartiregering mellan centern och folkpartiet eller någon annan regering. De här problemen ligger i grunden, och vi skall försöka att komma till rätta med dem utan att ha någon partipolitisk strid om saken. Men rör det sig om skillnader i sak, skall vi ta upp frågorna. Och det här med ”heja vad bra jag är” — det tycker jag är en debatt som vi kan lämna åt sidan. Den tekniska genomgången av faktorerna i grundgarantin, som den kommunala grundgarantiutredningen gör, är avsedd att tjäna till ledning vid den kommande allmänna översynen av skatteutjämningssystemet. Utredningens uppgifter är begränsade till faktorer som gäller grundgarantin. När utredningen fullgjort sitt uppdrag, kan en allmän översyn av skatteutjämningssystemet ta vid. Omfattningen av den allmänna översynen är till en del beroende av resultatet av grundgarantiutredningens arbete. Skatteutjämningssystemet har setts över med jämna mellanrum, och det är en sådan översyn som vi också nu håller på att göra. Vi får väl se när detta arbete är klart — om halvtannat år eller så vet vi kanske hur vi skall rulla det vidare. Arne Nygren talade också om utvecklingen i de sex Norrlandslänen och i södra delen av Sverige när det gäller skillnader i fråga om höjda utdebiteringar. Får jag där bara peka på att om man väger in hela befolkningsunderlaget blir jämförelsen något annorlunda. Då kan man få fram, i stället för de tal som Arne Nygren var inne på, att det är 35 öres höjning i de sex norra länen, mot 26 öre i de övriga kommunerna. Det betyder alltså att man får en väsentligt mindre skillnad om man tar det måttet, som kanske också är ett riktigare mått. Fru talman! Jag tror att när vi har fått se på materialet och får rulla vidare med arbetet skall vi också på den här punkten kunna förbättra skatteutjämningssystemet, så att även Norrlandslänen blir nöjda.

Fru talman! Ekonomioch budgetministern sade att jag inte skulle glädjas över att min interpellation hade påverkat överlämnandet av grundgarantiutredningen. Jag skulle försöka hålla debatten på ett sakligt plan. Det sakliga, statsrådet Wirtén, är att min interpellation lämnades den 28 oktober och att regeringen den 29 oktober beslöt att överlämna utredningens förslag. Då kan vi med det lämna den debatten. Statsrådet ägnade sig i repliken en hel del åt att ge synpunkter på regeringens insatser på det regionalpolitiska området och menade att vi skall akta oss för att göra det till en partipolitisk skiljefråga. Men det är ju precis det den har varit. I voteringarna för 14 dagar sedan om regeringens förslag att försämra det lokaliseringspolitiska stödet var det klart skiljaktiga meningar här i kammaren. Vi voterade ordentligt, och den borgerliga enigheten höll — man lyckades försämra lokaliseringsstödet rätt väsentligt. I förrgår var det precis samma sak här i kammaren. De tre borgerliga partierna höll ihop, och de lyckades försämra fraktstödet som ändå hade haft en så stark Norrlandsprägel under 1970-talet, med drygt 50 milj.kr. eller med en tredjedel. Det är inte den aktiva regionalpolitik som statsrådet här nämner som har präglat mellanpartiernas agerande den senaste tiden. Jag tänkte att jag, när man nu också kan bevisa att skatteutjämningen ytterligare har bidragit till att försämra Norrlandskommunernas situation i förhållande till övriga delar av landet, skulle ha fått ekonomioch budgetministern med mig när jag vädjar om att man ändå skulle göra någonting åt detta och försöka återställa balansen någorlunda. För att belysa vilken negativ betydelse den försämrade andelen av skatteutjämningen har haft för skattesituationen i Norrland skall jag översätta de exempel jag nämnde i reda pengar. Hade Norrlandskommunerna 1981 haft samma andel av statens skatteutjämning som man hade efter reformen 1973, dvs. 45,6 2, då skulle det ha tillfört vår landsdel ytterligare ca 900 milj.kr. i skatteutjämningsmedel. Det är en oerhörd försämring som har ägt rum i och med den senaste reformen. Statsrådet kan hänvisa till utredningen. Men det är ändå ett regeringsförslag som läggs fram för riksdagen, och regeringen har ansvar för det förslaget. Den statliga skatteutjämning som en gång i tiden hade en mycket stark norrländsk profil har efter 1979 års reform fått en stark kantring till de sydoch mellansvenska kommunernas fördel. I år går 2,9 miljarder kronor till Norrland och 5,5 miljarder kronor till kommuner och landsting i Sydoch Mellansverige. Den norrländska profilen har ordentligt begravts under de borgerliga regeringsåren. Hade regeringen 1979 klart för sig att reformen skulle innebära en förskjutning av det här slaget till Norrlandskommunernas nackdel? Det vore intressant att få ett besked om det från ekonomioch budgetministern. Resultatet av förskjutningen har blivit att kommunerna i Norrland åren 1980 och 1981 har tvingats öka kommunalskatten med 39 öre, medan kommunerna i Sydoch Mellansverige har kunnat hålla nere skattehöjningen till 16 öre. Länsavdelningarnas utredning visar också hur kostnaderna för utbildningsverksamhet, arbete och näringsliv, energi, avfall, kommunförvaltning m.m. har ökat mycket kraftigt i de norrländska kommunerna — mycket kraftigare än i de södra landsdelarna — utan att det har utlöst motsvarande kompensation i statlig skatteutjämning.
Fru talman! Alltför ofta i debatter med socialdemokrater möter man den inställningen att de kritiserar dels de besparingsinsatser som görs, dels det växande budgetunderskottet. Den debatten går helt enkelt inte ihop. Man måste på något sätt bestämma sig för att göra reala besparingar om man vill angripa budgetunderskottets storlek. Arne Nygren frågade om man från regeringens sida var medveten om att det kunde bli en kantring i skatteutjämningssystemet till de sydoch mellansvenska kommunernas fördel. Jag sade tidigare att ett enigt utredningsförslag lade fram de kriterier som skulle gälla för skatteutjämningssystemet. Men det var inte bara så, Arne Nygren; såvitt jag kan påminna mig var det också en enig riksdag som fattade beslutet. Om Arne Nygren då ansåg att vi borde ha haft ett annat system för skatteutjämningen hade det varit på sin plats att den gången reagera och inte nu efteråt lägga skulden på den ena parten, när både den socialdemokratiska oppositionen och regeringssidan ansåg att det var en förbättring av skatteutjämningssystemet som infördes 1979. Vi har alltså varit eniga om de riktlinjer som nu gäller.
Fru talman! Det är skillnad på statliga besparingsåtgärder som drabbar de regionalpolitiska stödformerna och de mera generella sparreformerna.

Det är där skillnaden ligger. Besparingar på detta område slår inte generellt över hela riket — de slår emot Norrland. Det är detta som är det beklagliga. Statsrådet hänvisar fortfarande till utredningsförslaget och riksdagsbeslutet. Men vad jag har försökt göra i dag är att visa för regeringen, precis som Kommunförbundets länsavdelningar i norr har gjort, att detta har slagit snett på ett mycket oroväckande sätt. Det har kantrat över skattebördan på Norrlandskommunerna. Det jag hade önskat med den här debatten var att budgetministern skulle vara beredd att säga: Det här ser inte bra ut. Detta är så klart negativt för de norrländska kommunerna att vi från regeringens sida är beredda att ta initiativ och undersöka om det inte skyndsamt går att göra något för att rätta till det här. Men något sådant besked tycker jag inte att jag har fått från statsrådets sida.
Fru talman! Det var en enig riksdag som fattade beslutet. Hade Arne Nygren haft behov av att föreslå något annat system skulle han ha gjort det vid det tillfället. Dessutom — det är kanske än viktigare att notera, Arne Nygren — förlorade inte norrlänen skatteutjämningsbidrag realt, endast i relation till de södra delarna av landet, där man höjde mera. Det var alltså inte så att man gjorde någon real urholkning när det gäller norrlänens skatteutjämning. Arne Nygren efterlyser initiativ. Ett sådant har också tagits. En utredningsman jobbar nu med att bedöma de olika faktorerna, och han skall så småningom leverera förslag om vilka ändringar man eventuellt kan göra i systemet. Därefter får vi ta en ny debatt om det här, Arne Nygren. Ett initiativ är taget. Regeringen är som vanligt aktiv.
Fru talman! Statsrådet Wirtén säger att det var en enig riksdag som fattade beslutet och att vi borde ha varit förutseende redan då. Den kritiken kan naturligtvis riktas mot både opposition och regering. Så långt är det riktigt. Men nu har vi erfarenheter. Det är dem som jag har försökt att redovisa för statsrådet, och det är även vad Kommunförbundets länsavdelningar i norr har försökt att redovisa för regeringen. På den punkten hade vi hoppats på en reaktion från ekonomioch budgetministern och även på ett snabbt agerande. Men man agerar passivt, man sitter och väntar på utredningen. Det vore värdefullt att få en deklaration här om hur länge vi skall behöva vänta på ett aktivt regeringsingripande, så att vi kan komma till rätta med den obalans som vi nu ändå har erfarenhet av. Statsrådet säger vidare att realt har Norrlandskommunerna inte fått ett i penningar räknat minskat stöd, och det kan vara riktigt. Men skatteutjämningen, statsrådet Wirtén, är till för att man skall försöka jämna ut skattebördan. Den är bevisligen mycket större i Norrlandskommunerna än den är på många håll i Sydoch Mellansverige. Vad som har hänt — som en följd av den här reformen — är att skattebördan har lättats för kommuner i Sydoch Mellansverige. Men samtidigt har det inte blivit någon förbättring för Norrlandskommunerna. Det har blivit en förskjutning i fel riktning med tanke på den verkan som skatteutjämningen ändå var avsedd att ha när den infördes.

Fru talman! Georg Andersson har frågat utbildningsministern om regeringen anser att det nu finns skäl att aktualisera en ändrad inställning i fråga om avgiftsfria boklån i folkbiblioteken samt — om regeringen anser att riksdagens uttalanden i denna fråga äger full giltighet — av vilket skäl regeringen då vill förmena kulturrådet att aktualisera riksdagens uttalande för kommunerna. Interpellationen har överlämnats till mig. Regeringen uttalade i ett beslut den 15 oktober i år, i anledning av att Svenska kommunförbundet påtalat innehållet i en cirkulärskrivelse den 17 september från kulturrådet till samtliga kommuner om avgiftsbeläggning av folkbibliotekens service, att en statlig myndighet inte skall göra uttalanden som kan uppfattas som styrande av vederbörande kommunala myndigheters beslut i den berörda avgiftsfrågan. Det har inte varit regeringens avsikt att genom beslutet rörande cirkulärskrivelsen från kulturrådet förändra statsmakternas allmänna syn i fråga om avgiftsbeläggning av folkbibliotekens service. Det som det aktuella regeringsbeslutet tar sikte på är uttalandet från en statlig myndighet om verksamheten på ett område där kommunerna fullgör sina åligganden med stöd i den allmänna kompetens som följer av kommunallagen. Regeringen har vid sin prövning funnit att den s.k. begränsningskungörelsen är tillämplig på det uttalande som görs av kulturrådet i cirkulärskrivelsen. Regeringens prövning avser således inte de i cirkulärskrivelsen återgivna uttalandena av statsmakterna.

Fru talman! Jag får tacka ekonomioch budgetministern för svaret. Min fråga är av central kulturpolitisk betydelse. Därför ställde jag den till utbildningsministern, som ju allmänt också kallas kulturminister. Men svaret lämnades av ekonomioch budgetministern. Jag konstaterar med beklagande att kulturpolitiken i dag i allt högre grad styrs från budgetdepartementet. Även i det här fallet, som inte rör nya ekonomiska åtaganden för samhället utan kulturpolitiska principer, visar det sig att det är budgetdepartementet som agerar. Frågan gäller i första hand om regeringen anser att det finns skäl att nu aktualisera en ändrad inställning i fråga om avgiftsfria boklån i folkbiblioteken. På den frågan svarar ekonomioch budgetministern nej, och det är bra. Men jag har mycket svårt att förstå varför regeringen då behandlat Svenska kommunförbundets skrivelse på ett sätt som ger intryck av att det nu är fritt fram för biblioteksavgifter. Jag kan hänvisa till bl.a. Dagens Nyheters ledare i måndags, som gör precis denna tolkning. Därmed riskerar ju regeringen att åstadkomma stor kulturpolitisk skada. Tidskriften Författaren konstaterar med anledning av regeringens beslut att de som vill införa avgifter på lån nu gnuggar händerna. Om vi inte får en folkopinion mot denna idé, har vi snart hyrbibliotek i stället för lånebibliotek här i landet, skriver tidskriften. För att göra den här frågan någorlunda begriplig för lyssnare och läsare måste jag ägna några minuter åt att teckna bakgrunden till denna debatt. Den är i korthet följande: Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen under de senaste tre decennierna betonat vikten av att folkbiblioteken lånar ut böcker utan avgifter. Det skedde 1954 i samband med införande av ersättning åt författare för utlåning av deras verk genom biblioteken. År 1965, då villkoret avgiftsfria boklån för erhållande av statsbidrag togs bort, anförde departementschefen följande: ”Sådana till bidraget knutna normerande bestämmelser som medverkat till att inarbeta principerna om avgiftsfria lån och interkommunal lånerätt torde inte längre vara erforderliga. De torde vid folkbiblioteksväsendets nuvarande utvecklingsnivå ingå i den allmänt vedertagna målsättningen för verksamhetens utformning. Denna bedömning har bekräftats vid överläggningar med Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet.” År 1972 uttalade riksdagen att den bokoch informationsförmedlande service som biblioteken traditionellt ger ej bör vara avgiftsbelagd. Detta uttalande upprepades av riksdagen 1977. På förslag av såväl utbildningssom kulturutskottet slog riksdagen då fast att ”en avgiftsbeläggning av den service som biblioteken traditionellt ger bör inte aktualiseras”. Nu har emellertid frågan om avgifter i folkbiblioteken kommit upp i ett antal kommuner på förslag av företrädare för moderata samlingspartiet. I en del tidningar, bl.a. Svenska Dagbladet, har dessa tankar förts fram. Det har alltså skapats en debatt om den här frågan. Med anledning av dessa propåer och den oro som de har skapat skrev den av regeringen tillsatta folkbiblioteksutredningen till kulturrådet i augusti i år att det är ”angeläget att samhället slår vakt om principen att inte avgiftsbelägga den service som folkbiblioteken traditionellt ger”. Statens kulturråd, som har uppdraget ”att främja förverkligandet av målen för den statliga kulturpolitiken” , skrev då till landets samtliga kulturnämnder och biblioteksstyrelser. I den skrivelsen redovisas de olika uttalanden som regering och riksdag under årens lopp har gjort i denna fråga. Skrivelsen avslutas med: ” ——— kulturrådet finner att den såväl i vårt land som internationellt sedan länge fastlagda principen om fri tillgång till folkbibliotekens service har stor kulturoch utbildningspolitisk vikt. Det är enligt rådets mening angeläget att denna princip inte frångås med hänvisning till ett tillfälligt kärvt ekonomiskt läge.” Mot detta förfaringssätt har Kommunförbundet reagerat. Och regeringen säger med hänvisning till den s.k. begränsningskungörelsen: ”Regeringen anser inte att statlig myndighet skall göra uttalanden som kan uppfattas som styrande av vederbörande kommunala myndigheters beslut i den berörda avgiftsfrågan.” Med andra ord: Regeringen anser att statens kulturråd inte hade rätt att till kommunerna skicka ut den skrivelse som jag här har refererat. Denna inställning upprepas nu av ekonomioch budgetministern. Men vad säger då denna begränsningskungörelse?

Kulturrådet har, såvitt jag förstår, inte aktualiserat några nya eller ändrade föreskrifter, råd eller anvisningar. Man har därför från olika håll frågat sig, om det här regeringsbeslutet skall tolkas så, att regeringen anser att tidigare uttalanden av statsmakterna inte längre skall äga full giltighet. Är det nu fritt fram för biblioteksavgifter, som DN frågade i sin ledare i måndags? Nej, säger i dag ekonomioch budgetministern. Då frågar jag, varför kulturrådet inte får med instämmande informera om statsmakternas uttalanden.

Det här tycks ingå som ett led i regeringens attacker mot statens kulturråd, som under den senaste tiden har tagit sig många uttryck. Dess värre tycks de också ingå i regeringens strävan att urholka de principer för kulturpolitiken som har gällt sedan 1974. Även om, som jag inledningsvis sade, budgetdepartementet numera styr alltmer på kulturpolitikens område, får jag väl spara den här delen av debatten till nästa fredag, då jag hoppas att utbildningsministern skall svara på min fråga om kulturrådets ställning. I dag vill jag endast ta upp regeringens hänvisning till begränsningskungörelsen i den här aktuella biblioteksfrågan och avslutningsvis ställa följande två frågor: 1. Innebär begränsningskungörelsen att statliga myndigheter är förhindrade att påminna kommunerna om riksdagens uppfattning i skilda frågor? 2. Innebär begränsningskungörelsen att statliga myndigheter är förhindrade att uttala att riksdagens uppfattning i skilda frågor bör äga giltighet?

Fru talman! Georg Andersson visar en viss förvåning över att det är jag som har svarat på interpellationen, men jag tycker nog att hans fortsatta inlägg visar att det var det naturliga och det riktiga. Vad debatten gäller — i varje fall det som interpellationen har hängts upp på — är ju meddelandet med anledning av Kommunförbundets propå om kulturrådets skrivelser om avgiftsfrihet vid boklån på biblioteken. Eftersom det var utgångspunkten för interpellationen, är det begränsningskungörelsen som ligger till grund för regeringens ställningstagande, och då är budgetministern ansvarig. Besynnerligare än så är det inte. Vi tillämpar helt enkelt den fördelning som gäller inom regeringen — något annat vore ju konstigt — så jag tror att Georg Anderssons förvåning på den punkten kan lämnas därhän. Efter Georg Anderssons inlägg är det, fru talman, kanske ändå av betydelse att säga någonting om varför vi har en begränsningskungörelse. Från kommunoch landstingshåll har det länge klagats över att staten kommer med dubbla budskap. Å ena sidan säger riksdag och regering ofta att kommunerna måste hålla igen sina utgifter och undvika att dra på sig nya. Å andra sidan lägger samma riksdag och samma regering på kommunerna nya uppgifter och skyldigheter, som ofelbart leder till högre kostnader för dem. Inte minst har man ute i kommunerna varit irriterad över alla de påbud som utfärdats av olika statliga ämbetsverk. Det var just mot den bakgrunden som regeringen 1970 — alltså den socialdemokratiska regeringen, Georg Andersson — införde en underställningsplikt. Myndigheterna fick inte längre utan att fråga regeringen ge ändrade eller nya föreskrifter, råd och anvisningar som drev upp kommun ernas kostnader i mer än oväsentlig grad. Den här kungörelsen har man följt, men riksrevisionsverket har konstaterat att den har nonchalerats av åtskilliga myndigheter. Den har därför skärpts vid flera tillfällen, senast i fjol. Vid de samtal som förts mellan staten och kommunerna har vi ofta varit inne på det här problemet, vilket varit helt naturligt. Från statens sida har vi lovat att anstränga oss ordentligt för att inte lägga på kommunerna ytterligare restriktioner. Detta är någonting som regeringen ofta framhåller för de statliga myndigheterna. Just nu vet vi att de kommunala förtroendemännen runt om i Sverige stretar och drar för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Jag tycker att staten är skyldig att hjälpa dem på traven så gott det går. En viktig sak är då att statliga myndigheter avhåller sig från att utfärda nya restriktioner. Det är detta som är innebörden i begränsningskungörelsen. Georg Andersson säger att kulturrådets skrivelse inte gällde några nya anvisningar, och att begränsningskungörelsen därför inte borde ha ansetts tillämplig. Men visst är det nya anvisningar, i den meningen att kommunerna aldrig tidigare har fått det här budskapet explicit. Georg Andersson vet mycket väl att riksdagens uttalanden inte riktar sig till kommunerna, utan till regeringen. Om riksdagen vill binda kommunerna krävs det lagstiftning. Beträffande biblioteken har den saken prövats den ena gången efter den andra. Så sent som i våras avslog riksdagen — på förslag av just det utskott där Georg Andersson själv är ordförande — en motion om att binda kommunerna på det området. Men statsmakterna har medvetet valt att behålla folkbiblioteken inom den oreglerade sektorn, och därmed gäller bara kommunallagen. Några bindande regler kan inte utfärdas av statliga ämbetsverk, och i vad avser råd och anvisningar gäller de restriktioner som finns i begränsningskungörelsen och som jag nyss redogjorde för. Fru talman! Sett från kommunernas horisont är det alltså självfallet att betrakta nya och ändrade anvisningar på ett tidigare oreglerat område som pekpinnar från staten. Därför konstaterar jag att Kommunförbundet, med Georg Anderssons partivän Inge Hörlén i spetsen, har gjort samma bedömning som vi på den här punkten.